Herr talman! Under senare år har vi på många håll i världen kunnat iaktta en glädjande utveckling mot mer öppenhet och mer av internationellt samarbete. Det ökade intresset för FN är ett exempel på det. Händelseutvecklingen i Sovjetunionen och i Östeuropa är ett annat. Den process som levde i Kina var också ett sådant exempel, ända tills den begravdes i terror och blod i dessa yttersta dagar. Ytterligare ett exempel på detta breda intresse för samverkan, öppenhet och internationalism är utan tvivel integrationsprocessen i Västeuropa. Det är någonting positivt att gamla fiender som Västtyskland, Frankrike och Storbritannien kunnat, som man hoppas för alltid, gräva ner stridsyxorna och ingå i en omfattande gemenskap. Som en slutpunkt på den historia av krig som präglat Västeuropa genom århundraden är naturligtvis tillkomsten av EG och det samarbete EG står för någonting som vi har all anledning att välkomna. För svenskt vidkommande är EG-processen och våra relationer till den processen en framtidsfråga av allra största vikt. Hur våra relationer till EG Prot. 1988/89:129 kommer att utvecklas kommer i mycket stor utsträckning att påverka den 6 juni 1989 svenska vardagen under kommande årtionden. Den integrationsprocess som kännetecknar EG skapar naturligtvis även för oss stora möjligheter att delta i ett vidare samarbete. Den skapar nya möjligheter till utveckling för vårt näringsliv och nya möjligheter för Sverige att delta i ett internationellt samarbete när det gäller kultur, vetenskap och utbildning. När vi bestämmer formerna för vår relation till EG avgör vi också i hög grad den självbestämmanderätt vi själva skall ha på vitala samhällsområden. Vi måste vara medvetna om den risk som finns för att vi i vår iver att delta i det västeuropeiska samarbetet uppoffrar viktiga delar av vårt oberoende. Även om EG-frågan, och frågan om Sveriges relationer till EG, är bland de absolut viktigaste framtidsfrågor vi har att hantera just nu, ger detta egentligen inte anledning till det ibland nästan litet hysteriska tonläge som ibland kan finnas i EG-debatten. Det finns starka inslag av mystik i den EG-debatt som förs. Å ena sidan uppfattas och beskrivs EG som nästan en personifiering av gudinnan Europa, allt gotts källa, å andra sidan framställs organisationen som ett monster som man till varje pris måste undvika beröring med. Dessa litet mytiska inslag yttrar sig på många sätt. Ett exempel är debatten om den europeiska identiteten. Man får en bild av att om Sverige vill vara en del av Europa, om vi svenskar vill känna oss som européer, då måste vi också vara med i EG. Man tänker då naturligtvis inte på att Europa faktiskt är mycket större än EG-området. Östeuropa, Centraleuropa och Nordeuropa har samma självklara tillhörighet till den stora europeiska kulturgemenskapen som Europas västra delar. Strävan efter att i Europa stärka gemenskapen på det kulturella planet måste naturligtvis omfatta Europas alla delar, och den har inte specifikt att göra med utvecklingen inom EG och Sveriges relationer till EG. Även den västliga kulturgemenskap som vi känner oss tillhöra omfattar mycket mer än EG, t.ex. Nordamerika. En typisk exponent för detta synsätt är när man talar om den fasansfulla tanken att svenskar i Europa skall behöva stå i samma passköer som resenärer från Swaziland, Zimbabwe eller Zambia. Debattörerna väljer exempel som de förmodligen på något sätt anser vara nedvärderande — man väljer inte att tala om att svenskar står i samma passköer som resenärer från USA, Schweiz och Japan. En annan exponent för denna litet mytiska form av debatt kommer framför allt från näringslivet — åtminstone från vissa håll inom näringslivet, bör jag kanske säga. Man får lätt det intrycket att vår svenska välfärd står och faller med våra relationer till EG. Om vi inte blir medlemmar, eller får ett mycket nära samarbete med EG så att Sverige i praktiken är jämförbart med en medlem, är det slut på den svenska välfärden. Det svenska näringslivet kommer då antingen att flytta ut ur Sverige, eller också förtvina på grund av bristande kontakter. Den debattstilen påminner rätt mycket om den debatt som fördes här i landet då kärnkraftsfrågan var som mest akut. Då var det kärnkraftverk som var nödvändiga för det svenska välståndet. Nu är det EG-integration som är nödvändig. Ingetdera är naturligtvis sant. Verkligheten är att redan i och med det frihandelsavtal Sverige har med EG kommer 17 Prot. 1988/89:129 den fortgående integrationen i Västeuropa att skapa kraftigt utökade möjligheter för också det svenska näringslivet. svenska näringslivet. Um sedan nagra granser skulle kvarsta har detta inte alls den dramatiska betydelse som man från vissa håll inom näringslivet vill göra gällande. Den andra formen av EG-mystik är den som framställer EG som den stora hydran, eller som styrt av ett gäng miljöförstörande, utsugande och profithungriga kapitalister. Verkligheten är naturligtvis att EG-staterna i mycket stor utsträckning styrs av samma typer av värderingar som vi har i Sverige. Länderna inom EG är alla, liksom Sverige, politiska demokratier. De brottas i stor utsträckning med samma problem som vi i Sverige, och de diskuterar samma typ av lösningar som vi gör. Det finns skillnader, men det finns också betydande likheter. Jag tror att det är viktigt att man försöker rensa ut den här typen av övertoner från EG-debatten. Detta är en viktig fråga, men den har inte alls den ödesmättade dramatik som en del debattörer vill få det till. Vi bör behandla EG-frågan med samma mått av sunt förnuft och jordnära perspektiv med vilket vi försöker hantera alla andra politiska frågor. Det innebär att vi naturligtvis skall utveckla ett intimt och konstruktivt samarbete med EG. Sverige skall tillsammans med EG undanröja alla onödiga och opraktiska handelshinder — det må vara olika särregler eller byråkratiska bestämmelser av olika slag. Vi skall, så långt det över huvud taget är möjligt, se till att vi blir delaktiga i det samarbete som utvecklas inom EG på vetenskapens och utbildningens område. Sverige skall arbeta för att gemensamt med EG-länder och andra europeiska länder lösa de stora europeiska miljöfrågorna, vilka ju inte respekterar några som helst gränser. Sverige behöver också ta hänsyn som innebär begränsningar i vårt lands EG samarbete. De viktigaste av de hänsynen är vår neutralitetspolitik och vår utrikespolitiska orientering. Herr talman! Den svenska neutralitetspolitiken är en av våra absolut viktigaste tillgångar. Den har en mycket stor säkerhetspolitisk betydelse i vårt nordiska närområde. Jag tror att man utan överdrift kan påstå att den svenska neutralitetspolitiken är avgörande för den stabilitet och den låga spänningsnivå som präglat det nordiska området alltsedan andra världskrigets slut. Det är viktigt att vi känner vårt ansvar för att även framöver slå vakt om den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet. Förutom detta är också vår internationella position i övrigt starkt knuten till det faktum att Sverige inte förbinds med vare sig den ena eller den andra supermaktseller stormaktskonstellationen. Detta har gett Sverige ett oberoende i det utrikespolitiska agerandet som har väckt respekt i skilda internationella sammanhang. Det har gett oss möjligheter att arbeta på ett konstruktivt sätt i nedrustningsförhandlingar, i förhandlingarna mellan öst och väst i ESK-processen samt i diskussionen mellan rika coh fattiga länder inom FN-systemet, UNCTAD osv. Detta har gjort att vi kan delta aktivt i den internationella debatten och efter förmåga kanske också påverka Ez Att Västeuropa blir en stor marknad utan inre hinder är naturligtvis en stor Sverige och den väst XR < FR ; é ; chans för de svenska företagen, även om vissa handelshinder skulle bestå i eiska integra 5 é hå TE - NE 5 framtiden. EG-utvecklingen är under alla omständigheter gynnsam för det utvecklingen på ett annat sätt än vad som skulle vara möjligt om vi hänfördes Prot. 1988/89:129 till det ena eller andra stormaktsblocket. Därför är trovärdigheten i den 6 juni 1989 svenska neutralitetspolitiken någonting vi måste lägga ner mycket möda på att bibehålla också i framtiden. Detta har gjort att vi i varje fall inom centerpartiet har kommit fram till att ett medlemskap inte kan bli aktuellt för Sveriges vidkommande. Vi anser inte att det är möjligt att på ett trovärdigt sätt bibehålla den typ av neutralitetspolitik som Sverige för om vi samtidigt är totalt ekonomiskt integrerade med den europeiska delen av NATO. Det handlar naturligtvis först och främst om att vi måste föra en självständig utrikespolitik och därmed inte rimligen kan ingå i den utrikespolitiska samordning som är knuten till EG-samarbetet. Det handlar också om möjligheterna att föra en så pass självständig ekonomisk politik och handelspolitik att också den bidrar till trovärdigheten i vår utrikespolitik. Också det skulle vara i praktiken omöjligt om Sverige var totalt ekonomiskt integrerat i EG. Självfallet måste vi också i de förhandlingar vi för med EG när vi utformar vårt samarbete med EG fästa väldigt stort avseende vid att det är nödvändigt att också framgent ha en självständighet på det handelspolitiska, ekonomisk-politiska och utrikespolitiska området, en självständighet som gör att vår trovärdighet inte undergrävs. Också på andra områden kan vi ha ett behov av att markera en fortsatt självständighet. Vi känner ett behov av att kunna ha en högre ambitionsnivå t.ex. på miljöpolitikens område. Det är viktigt med ett internationellt samarbete för miljön, men vi måste också ha en handlingsfrihet som gör att vi för egen del kan ställa högre krav än vad man kanske kan komma överens om i detta internationella samarbete. Det gäller frågor som rör produktsäkerhet och arbetsmiljö. Vi har i Sverige av tradition en högre ambitionsnivå än EG-länderna på sysselsättningspolitikens område, vilket syns tydligt i skillnaderna i arbetslöshetsstatistik. Vi har i Sverige speciella regionalpolitiska problem att ta hand om. Dessa skiljer sig i fråga om karaktär en hel del från de problem på detta område som man har att brottas med i EG i övrigt. Det är viktigt att slå fast att vi själva i den förhandlingsprocess som nu tar vid bestämmer hur långt vi går i vårt samarbete. Vi har själva avgörandet i vår hand vad gäller i vilken omfattning vi vill bibehålla vår egen beslutanderätt och hur långt vi vill samordna oss med EG-länderna. Detta är frågor som vi bör behandla lugnt och sakligt och utan panikreaktioner i vare sig den ena eller andra riktningen. Jag tycker, herr talman, att det betänkande som utrikesutskottet nu har framlagt för riksdagens kammare på ett balanserat och bra sätt visar just denna avvägning mellan å ena sidan vårt intresse av ett så nära samarbete med EG som möjligt, å andra sidan vårt behov av att behålla en självbestämmanderätt på centrala politiska områden. Det är glädjande att vi har kunnat samla en så bred majoritet omkring de viktiga markeringar som görs i betänkandet. Det är naturligtvis viktigt att vi får ett väl fungerande samarbete med EG. Detta är oerhört viktigt för Sverige, bl.a. därför att hälften av vår utrikeshandel sker med EG-länderna. Men denna fråga är inte ointressant för EG heller. Sverige är naturligtvis av liten betydelse för EG, men vi är faktiskt en av EG:s absolut viktigaste handelspartner. Det finns givetvis ett 19 genuint intresse också från EG:s sida av att nå konstruktiva överenskommelser med Sverige och övriga EFTA-länder. Detta genuina intresse skall vi ta till vara. Från centerns sida är vi i väsentliga stycken nöjda med det betänkande vi i utrikesutskottet efter mycket ingående diskussioner kommit fram till. Det finns några områden där vi tycker att utskottet borde ha varit tydligare och gått längre, och där vi följaktligen har reserverat oss. Det gäller en del viktiga miljöfrågor, t.ex. biotekniken, export av kärnteknik och vilka krav vi skall ställa på importerade livsmedel. Det gäller också frågan om vi kan använda EFTA för att utvidga våra kontakter också med andra marknader i världen. Vi tycker från svensk sida att det är viktigt att vi inte ensidigt inriktar oss på EG i våra ansträngningar för att få till stånd ett samarbete. Den andra halvan av vår export går faktiskt till andra områden än EG. Att främja det ekonomiska, kulturella, vetenskapliga och utbildningsmässiga samarbetet med andra områden i världen är faktiskt lika viktigt. Vi borde göra motsvarande ansträngningar, gärna med EFTA som instrument, för att nå ut till dessa andra marknader. Avslutningsvis vill jag konstatera att även om vi tycker att mycket väsentligt sägs i det betänkande som nu ligger på kammarens bord så är ju därmed inte Sveriges relationer till EG på något sätt avgjorda. Avgörandena sker i praktiken i den förhandlingsprocess som nu tar vid och i de många beslut som nu kommer att fattas i otaliga arbetsgrupper och myndigheter runt om i landet. Det är vad som sker där som i realiteten kommer att bestämma våra relationer till EG. Det är viktigt att denna process sker under största möjliga öppenhet och insyn, att vi får en livaktig, kontinuerlig debatt om våra EG-relationer. Det är naturligtvis viktigt att också den parlamentariska oppositionen har full insyn i arbetet. Tidigare har vi upplevt att man från regeringens sida varit mest intresserad av att diskutera denna fråga med representanter för näringsliv och fack. Nu har riksdagen på initiativ bl.a. från centern beslutat att utvidga EFTA-delegationen så att alla partier blir representerade. Utrikesutskottet har också klart uttalat att delegationen skall få all relevant information som underlag för sina diskussioner. Vi förutsätter att man nu kommer att ge den politiska oppositionen och alla andra intresserade möjlighet att i detalj följa utvecklingen och därmed kunna bidra till den kontinuerliga diskussionen som är nödvändig. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centerpartiet har fogat till betänkandet och i övrigt till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Vem behöver EG? - åtminstone Carl Bildt. Det intrycket får man om man läser hans tal med titeln ”Blir Sverige en randstat?”. Där talar han om ”fria européer”. Det skulle vara intressant att på ett begripligt sätt få redogjort för vad som menas med ”fria européer”. Menar Carl Bildt de 16 miljoner arbetslösa inom EG? Är det gästarbetarna från i första hand Turkiet? Är det industriarbetarna i Spanien och Portugal, med låga löner och dålig arbetsmiljö? Om nu Carl Bildt är så oroad över att Sverige kommer att stå utanför EG, varför är han då samtidigt så engagerad vad gäller att Prot. 1988/89:129 exempelvis Estland och Lettland måste bli självständiga stater? Skall Sverige 6 juni 1989 inte vara en självständig stat, medan det är nödvändigt att Estland är det? I andra delar av Carl Bildts tal kan jag instämma. Carl Bildt säger exempelvis: ”Var socialdemokraterna står blir jag uppriktigt sagt inte riktigt klok på. Hur ser deras vision av Sverige i Europa egentligen ut?” Det kan man verkligen fråga sig. Carl Bildt fortsätter: ”Vår Europa-vision får inte göra halt mellan Hannover och Magdeburg eller mellan Wien och Budapest. För mig är Leningrad lika europeiskt som Lissabon.” Är detta en ny upptäckt för Carl Bildt? För oss har alltid Leningrad tillhört Europa. Herr talman! Är Sverige en del av Europa? Frågan ställs i dessa dagar av människor som är osäkra på sin geografi. Svaret är självfallet ja. Sverige är en del av Europa, men Sverige är också en del av världen. Därför bör inte vårt land låsa in sig i EG, som bara är en del av Europa och en ännu mindre del av världen. Bör Sverige ha utvecklade förbindelser med andra länder och folk när det gäller handel, vetenskapliga, tekniska och kulturella förhållanden? Ja, vårt land bör ha rika sådana förbindelser, inte bara med Västeuropa och USA, utan med alla länder och folk i alla världsdelar. Därmed hoppas jag att det inte bör råda några oklarheter om var vi står som säger nej till EG-anpassning. Jag kan faktiskt inte låta bli att säga att just de partier som nu driver anpassningen till EG så hårt är mycket snäva i sin syn på Europa. é Jag utgår ifrån att alla ställer sig bakom formuleringarna i vår grundlag om att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” och att ”riksdagen är folkets främsta företrädare”. Jag utgår också ifrån att vi i praktiken skall söka förverkliga dessa vackra formuleringar. Men då kan vi inte överlåta till EG:s ministerråd, eller i en framtid till ett eventuellt EG-parlament, att fatta beslut om svenska angelägenheter. Skall Sverige söka ha en miljölagstiftning och regler beträffande arbetsmiljön som verkligen räddar miljön och människorna? Självfallet måste detta vara målsättningen. Är vi överens om detta, kan vi inte låta kompromisser mellan EG-staterna bestämma i dessa frågor. Jag vågar påstå att allt fler människor anser att vi måste söka oss fram till en samhällsordning, där människornas behov avgör vad som skall produceras och att man vid beräkningen av kostnaderna för produktionen också väger in hänsynen till miljön och till dem som har utfört arbetet. Men en sådan förändring blir svår och kanske omöjlig, om vi låter samhällsutvecklingen bestämmas av den makt som den kände norske ekonomiprofessorn Ragnar Frisch betecknade som ”det oupplysta penningväldet”. Han definierade det som ordningen med fria marknader, fritt fram för storfinansen både inom det enskilda landet och emellan länderna, fri etableringsrätt, det rena penningekonomiska profitmotivet som ledtråd för vad som är de bästa investeringarna. Det oupplysta penningväldet var enligt Frisch grunden för Romfördraget, EG:s grundlag. Vad är EG? Redan i det år 1957 antagna Romfördraget talas i det inledande avsnittet om att de deltagande är ”beslutna att lägga grunden till 21 ett ständigt fastare förbund mellan de europeiska folken”. Det är så Anita Gradin, Stig Alemyr och övriga EG-anpassare att denna union aldrig har avsetts vara begränsad till frågor som gäller handel och andra delar av ekonomin. Tvärtom har ekonomiskt samarbete setts som ett medel för att uppnå en politisk union, ett ”Europas Förenta Stater”. För EG gäller formuleringen av Walter Hallstein, den förste presidenten i den s.k. Romunionen som var EG:s föregångare, om organisationen som en trestegsraket: först tullunion, sedan ekonomisk union och så politisk union. Det tredje steget betyder gemensam utrikespolitik och militärpolitik. Det är helt klart och borde också sägas klart av utskottsmajoriteten att ett medlemskap i EG före 1992 och efter 1992 är helt uteslutet. Men detta säger inte utskottet. Borde inte f.d. presidenten i EG-parlamentet Simone Veils uttalande i november 1988 vid sitt Sverigebesök ha förmått utskottet att vara klart och entydigt på denna punkt. Hon sade följande: ”En del länder vill vara med i EG utan att ge upp sin nationella suveränitet och sina särdrag. Det går inte, för EG skall bli politisk union med gemensam utrikesoch försvarspolitik.” Hennes uttalande stämmer också väl överens med Delors senaste deklaration. Utskottsmajoriteten borde också ha markerat det ödesdigra i att anpassa innehållet i alliansfriheten till den grad av beroende som man försätter sig i gentemot en grupp militärpolitiskt icke neutrala länder. Alliansfriheten har självbestämmanderätt och oberoende som grund. Det är en mycket dålig förklaring som utskottsmajoriteten har när det gäller den nationella suveräniteten. Den framförda ståndpunkten, att Sverige t.ex. genom FN-samarbetet till viss del begränsar sin nationella suveränitet, saknar relevans. Det råder en grundläggande skillnad mellan ett internationellt samarbetsorgan och en militärallians. Det råder också en grundläggande skillnad i arten av samarbete och kraven som detta medför. Herr talman! Den svenska politiken i EG-frågan präglas av motsägelser och oklara avsikter. Å ena sidan betonar utskottsmajoriteten att förhandlingarna med EG måste vara förutsättningslösa. Å andra sidan försäkrar regeringsmedlemmar att de nationella målen på olika områden, t.ex. beträffande miljö, arbetsmarknad och regionalpolitik, inte skall uppges. Såvitt jag förstår är sådana deklarationer oförenliga med förutsättningslöshet. Jag vill att Stig Alemyr, utrikesutskottets ordförande, närmare preciserar innebörden i dessa två mot varandra stridande deklarationer. Trots att man nu enbart talar om anpassning till EG, är det helt oacceptabelt att ge regeringen mandat för förutsättningslösa förhandlingar. Det gäller alltså inte enbart neutraliteten utan även det ekonomiska området. Utskottet biter sig envist fast vid att Sverige måste finnas med i EG:s inre marknad, som skall bli förverkligad senast 1992, och få ta del av de s.k. fyra friheterna. Det handlar om stora ekonomiska fördelar som Sverige skulle kunna uppnå, påstår man. Vilka de är har utskottsmajoriteten mycket svårt att precisera. Jag utgår ifrån att ni menar fördelar för hela svenska folket och inte för svensk storfinans. Förre chefsekonomen i Handelsbanken Rudolf Jalakas säger så här: ”En svensk anslutning till EG i någon form saknar egentligen betydelse. Och varför skulle vi förresten gå med i en arbetslöshets klubb? Om länderna i EG vill höja sitt välstånd, så kan de börja med att halvera sin arbetslöshet som ligger på 10 26.

— Därnäst säkrande av att denna stora marknad också är en expanderande marknad, icke en statisk marknad, utan en marknad i tillväxt. —- För det tredje säkrande av att den expanderande marknaden blir en flexibel marknad, där resurserna — det må vara mänskliga eller materiella resurser eller kapitaloch investeringsresurser — strömmar till områden som erbjuder de största ekonomiska fördelarna. Av detta kan man utläsa att det enbart är kapitalet som får någon verklig frihet. Vad jag förstår innebär detta också att det blir stora skillnader socialt och regionalt. Vad kommer det att innebära för vår Norrlandsregion? Norrland och Bergslagen kommer inte att vara tillräckligt illa däran för att bli berättigade till något EG-stöd från EG:s regionalpolitiska fonder. Och om vi försöker oss på egna regionalpolitiska satsningar, kan de av EG betraktas som handelshinder och blir därmed otillåtna. Vad jag förstår innebär den fullbordade inre marknadens regionalpolitik en katastrof för inte minst glesbygder. Jag vill också kort ta upp frågan om gemensam arbetsmarknad, som ingår i de eftertraktade fyra friheterna. Den genomsnittliga arbetslösheten inom EG i dag är 9,9 20. Inte ens under överskådlig tid kan man vänta sig att EG kommer att närma sig den svenska nivån på under 2 90. I bil. 4 till långtidsutredningen LU 90 förutses att rörligheten inom EG kommer att stiga drastiskt under 1990-talet jämfört med 1970 och 1980-talen. Bl.a. väntas en migrationsström från länder i Sydeuropa. Vid en närmare anslutning till en gemensam arbetsmarknad skulle den svenska industrins önskemål om fri arbetskraftsinvandring från Europa alltså förverkligas. Resultatet kan komma att bli ökad arbetslöshet, ytterligare sänkta reallöner för arbetstagare i Sverige samt ökade löneskillnader. Herr talman! Regeringens officiella linje innebär som bekant inte medlemskap — ”svenskt medlemskap är inte ett mål för de diskussioner med EG som nu förestår”, sägs det. I stället skall vårt land ”försöka bredda och fördjupa samarbetet med EG på alla samhällsområden, så långt detta är förenligt med neutralitetspolitiken”. Vad innebär detta i praktiken? De som är anhängare av denna linje av harmonisering eller, riktigare uttryckt, anpassning till EG brukar rycka ut någon enskild punkt och säga: ”Det är väl inte så farligt om vi anpassar oss till EG:s regler på den här punkten.” Detta har också varit ett stående tema i diskussionerna i utrikesutskottet. Men nu är det så att EG:s vitbok, som ligger till grund för den inre marknad utan handelshinder som skall upprättas senast 1992, upptar 313 punkter. Sverige har små möjligheter att påverka de regler som kommer att antas. De tolv EG-staterna diskuterar nu inbördes, och slutresultatet kommer fram genom kompromisser. Utanförstående stater eller arbetet genom EFTA kan inte utöva någon nämnvärd påverkan. Det blir i stort sett en påverkan om anpassning till vad EG-staterna tillsammans beslutat, om Sverige vill vara med. Och det är inte heller så att Sverige fritt kan välja och vraka mellan de olika områden som ingår i planen för den inre marknaden. EG-staterna tillåter inte någon att plocka russinen ur kakan och bara svälja det som är behagligt. Har vi en gång antagit EG:s regler, så är vi sedan i hög grad bundna av dessa. Sveriges riksdag och regering bestämmer inte längre fritt vår politik och vår lagstiftning. Vi har förlorat väsentliga delar av den nationella självständigheten. Frågan om våra relationer till EG är ett ödesval för vårt land. Det gäller landets hela framtid. Herr talman! Det finns två alternativa vägar att gå när det gäller svensk Europapolitik. Antingen gör vi, som regeringen nu gör, hoppar i EG-säcken och låter oss frivilligt knytas upp till en politik som på olika områden kommer att få mycket negativa konsekvenser för vårt land och för vårt folk. Den andra vägen är att vi betraktar Europa utifrån hela Europa och att vi också kommer till klarhet om att det också utanför Europa finns en stor och mäktig värld av stater. Det borde vara så att Sverige definierar det europeiska samarbetet så att det bör ta formen av ett alleuropeiskt samarbete. En tänkbar organisatorisk ram för detta kan vara ett alleuropeiskt råd, eventuellt i form av en utvidgning av det nuvarande Europarådet. Det nu aktuella EG-samarbetet, som styrs av kapitalets behov och av väsentligen kommersiella värderingar, måste ersättas av ett Europasamarbete där kampen mot miljöförstöring, massarbetslöshet och tilltagande social misär står i förgrunden. Det bör ta sikte på att snarare utveckla Europas kulturella mångfald, som bärs upp inte minst av världsdelens små länder och regioner, än på att skapa en standardiserad och kommersiell enhetskultur. En alleuropeisk politik måste omforma Europas politik gentemot tredje världen från en imperialistisk hållning och ett vaktslående kring privilegier till en av humanistiska värderingar buren politik, syftande till en rättvis fördelning av utveckling och resurser i världen. Låt mig, herr talman, under någon minut göra en kommentar till föregående talares anföranden. Ingemar Eliasson talade väldigt mycket om att gamla förlegade synsätt håller på att ersättas ute i världen, inte minst i Europa, av mänskliga och konstruktiva relationer mellan öst och väst. Jag kan hålla med honom om det, och jag tycker att det är bra. Det finns fortfarande svarta fläckar i Europa, men vi får hoppas att också de så småningom suddas ut. Det är den samtalstonen vi skall ha. Men i nästa andetag förfaller Ingemar Eliasson till de mest primitiva antikommunistiska argumenten, som användes på 1950-talet. Ingemar Eliasson får faktiskt bestämma sig för vad det är han menar och står för!

Ingemar Eliasson brukar faktiskt vara en rätt balanserad folkpartist, men hans beskrivningar och antikommunistiska utfall tycker jag inte var klädsamma. Herr talman! Med det här vill jag yrka bifall till samtliga reservationer i — Prot. 1988/89:129 detta betänkande utom reservationerna 2, 10, 16, 33, 35, 37 och 38. 6 juni 1989
Herr talman! Jag måste nog vända litet på det Bertil Måbrink just sade. Med anledning av vad Bertil Måbrink sade i början av sitt anförande vill jag ställa frågan till honom: Är inte Bertil Måbrink en 50-talskommunist? Bertil Måbrink kan ju inte se skillnaden mellan de fruktansvärda övergreppen mot de baltiska staterna, baserade på Molotov-Ribbentroppakten, med oerhörda mänskliga lidanden som följd, och den frivilliga samverkan mellan demokratiska stater som den Europeiska gemenskapen innebär. Det var ju innebörden av vad Bertil Måbrink sade. Är inte Bertil Måbrink en 50-talskommunist? Jag kan i alla fall konstatera att Bertil Måbrink, som vill isolera Sverige, är på väg att bli en mycket isolerad kommunist. Ute i Västeuropa är de flesta kommunister ivriga eurokommunister. I öst säger Pozsgay i Ungern att demokratiseringen i Ungern är en inträdesbiljett till Europa. I Polen vill man bli vanliga européer och betraktas som sådana. Till sist blir bara Bertil Måbrink här i Sverige kvar som isolerad kommunist.
Herr talman! Bertil Måbrink beskyller mig för att förfalla till de mest antikommunistiska formuleringar som för tankarna till 1950-talet. Jag måste erkänna att de senaste dygnens upplevelser får mig att använda de starkaste formuleringar för att uttrycka min avsky för vad kommunismen står för när den visar sitt rätta ansikte. När kommunistiska diktaturer visar upp en mjukare profil har man lånat drag av liberala tänkesätt. Den utvecklingen hoppas vi med andlös spänning skall få fortsätta i Östeuropa. Ett tag trodde vi faktiskt att den var på väg också i Kina, men där har nu de gamla kommunistiska parollerna och doktrinerna tagits till heders igen, och då går det som det går: Individer förtrycks, friheterna får stryka på foten. Bertil Måbrink framställer EG som det oupplysta penningväldets hemort. Fri etablering och fri konkurrens, fri arbetsmarknad och andra friheter framställs som ett hot mot människor: Vi skall akta oss för att åstadkomma en fri marknad med länderna på den europeiska kontinenten. Med det synsättet borde vi väl säga upp också friheterna mellan de nordiska länderna! Danmark kan ju inte ena dagen vara hemvist för friheten och nästa dag hemvist för ett monster. Den tullfrihet, den passfrihet och den gemensamma arbetsmarknad som vi har med Danmark som medlem i den nordiska gemenskapen kan ju inte plötsligt bli ett hot mot svenska medborgare när Danmark är en del av EG! Det går inte ihop, Bertil Måbrink. Det är just de erfarenheter som vi har av den nordiska samhörigheten som vi faller tillbaka på när vi vill utvidga dessa friheter utifrån de värderingar, de ambitioner och de förpliktelser mot svenska medborgare som vi har. Så enkelt men också så storslaget är det.
Herr talman! Jag vill kommentera den något tvivelaktiga argumentation som Bertil Måbrink förde angående utskottets ställningstagande i neutralitetsfrågan. Bertil Måbrink refererade till vad utskottet säger om svenskt medlemskap i FN och sade sedan att det är något helt annat att gå med i en militärpakt. Man fick av Bertil Måbrinks argumentation nästan intrycket att utskottet skulle anse att eftersom vi kan vara med i FN kan vi vara medi en militärpakt. Det finns anledning att påminna om vad vi faktiskt säger. Utskottsmajoriteten konstaterar att varje gång man står inför en ny form av internationellt samarbete måste man pröva vad det innebär för vår neutralitet. Det gjorde vi när vi skulle gå med i FN. Då kom vi fram till att ett FN-medlemskap var förenligt med neutraliteten. Utskottet påminner om att vi gjorde samma prövning när vi på 1970-talet övervägde våra relationer till de europeiska gemenskaperna. Jag kan påminna om att regeringen den gången kom fram till att ett sådant medlemskap inte var förenligt med den svenska neutraliteten. Utskottet exemplifierar alltså med den typen av prövningar. Vad utskottet säger i neutralitetsfrågan är att det inte är aktuellt att förhandla om medlemskap — det är det viktiga. Jag tycker faktiskt att det är värdefullt att utskottet med stor bredd gör den markeringen. Sedan har vi också den uppfattningen, att medlemskap inte heller på längre sikt lär bli förenligt med vår neutralitetspolitik, men det kommer vi att få anledning att återkomma till. Låt mig även konstatera att om regeringen skulle välja att ”hoppa i EG-säcken”, som Bertil Måbrink befarar, lär det inte kunna bli med avstamp i det här betänkandet. Kontentan av vad utrikesutskottet säger är att vi givetvis skall ha ett så nära samarbete med EG som möjligt på alla berörda områden. Men vi markerar också de viktiga restriktioner som gäller: vårt behov av att ta särskild hänsyn till vår neutralitet, vårt behov av att kunna bibehålla handlingsfrihet på viktiga samhällsområden, som t.ex. miljö, arbetsmarknad och arbetsmiljö.
Herr talman! Det var mycket på en gång. Låt mig bara säga att vad som pågår i Polen är en demokratisering där bl.a. rätten till nationellt oberoende ingår. Jag tycker att det är mycket positivt att de herrar som under många årtionden har vanstyrt detta land i det senaste valet fick besked om hur mycket de egentligen är värda. De är värda praktiskt taget ingenting. Men försök inte, Ingemar Eliasson, att göra gällande att detta är socialism! Det är tvärtom. De här människorna har i sken av att vara kommunister vantolkat just socialismen, precis som de ålderstigna männen i Kina har gjort. Vad det handlar om när det gäller denna process är att återupprätta socialismen som den frihetslära den är. Men ni vill låsa in Sverige i en ekonomisk gemenskap, där parlamentet och det svenska folket skall avhända sig rätten att fullt ut bestämma över sitt liv och sin hälsa. Det är alltså skillnaden dels mellan er och min uppfattning, dels mellan den process som pågår i Polen och den process som pågår i Sovjetunionen och de baltiska staterna. Men så långt kan naturligtvis varken Ingemar Eliasson eller Prot. 1988/89:129 Margaretha af Ugglas tänka. Eller också vill ni inte tänka på det sättet. Detta 6 juni 1989 är dock verkligheten. Det är ju ni som står för en politik som går ut på att delar av Sveriges nationella självbestämmanderätt skall säljas ut till ett överstatligt organ, som befinner sig utanför Sveriges gränser. För att slippa diskutera detta kommer ni med era primitiva antikommunistiska klyschor — och så har ni gjort i årtionden. Men ni skall inte lyckas med den typen av debatt.

Herr talman! Vad som pågår i Polen, Bertil Måbrink, är följande. När polackerna får tillfälle att säga sin mening i något som liknar fria val — i varje fall så nära fria val som man någonsin har varit — tar polackerna avstånd från kommunismen. Det är vad som pågår i Polen! När människor får tillfälle att i fria val säga sin mening tar de alltså avstånd från kommunismen. Det är den erfarenhet som vi har kunnat göra genom historien. De svenska kommunisterna har alltid försökt att försvara sig genom att säga: De har missförstått. Ja, de missförstod i Ungern. De missförstod i Tjeckoslovakien. De har missförstått i Kina. Alla missförstår utom den som för tillfället har makten i Moskva. Alla före Michail Gorbatjov har missförstått kommunismen. Bertil Måbrinks resonemang håller inte, för kommunismen är människofientlig. Det är först när man börjar inse det och när man öppnar dörrarna för liberala synsätt, släpper in mångfald och demokrati och avstår från ett dogmatiskt kommunistiskt synsätt som det finns hopp — inte bara för medborgarnas frihet utan också för en fredlig utveckling. Det är därför som utvecklingen i Östeuropa är så hoppingivande. Den ger nu möjligheter till samarbete, såväl kulturellt och ekonomiskt som medmänskligt, med andra europeer. Därmed läggs grunden för ett stabilare förhållande — till gagn både för människor och för freden. Det går inte att skrämma svenska medborgare med uttalanden om att ett närmare samarbete med demokratierna i Västeuropa skulle innebära ett hot, lika litet som det går att skrämma medborgarna i Östeuropa med att säga att en fortsatt utveckling av samarbetet med Västeuropa skulle vara till skada för medborgarna i öst. Det förhåller sig precis tvärtom. Vi sysslar inte med någon utförsäljning av Sverige, Bertil Måbrink! Vad vi sysslar med är att vi tillvaratar de svenska medborgarnas intressen när det gäller fortsatt välfärd och fortsatt frihet. Vi vill att människor skall få leva i ett Europa som klarar ekonomin, sysselsättningen, miljön och framtidshoppet.
Herr talman! Vad är kommunismen? frågar Bertil Måbrink. Men det är väl Bertil Måbrink som är kammaren svaret skyldig, för vad är kommunismen om inte ett människofientligt förtryckarsystem? Bertil Måbrink svarade faktiskt inte på min fråga om han inte kunde se någon skillnad mellan Estlands, Lettlands och Litauens tvångsmässiga införlivande i det sovjetryska imperiet — med hjälp av trupper och med åtföljande ohyggligheter — och den frivilliga samverkan mellan demokratiska bal stater som är det europeiska samarbetets kärna. Kan Bertil Måbrink se någon skillnad här?
Herr talman! Jag vet inte hur Ingemar Eliasson lyssnar på vad jag säger. Jag har inte sagt att de i de länder vi talar om har missförstått kommunismen. Jag har sagt att de som styrt och ställt i många länder i Östeuropa har misskrediterat och missformat socialismen. Nu äntligen får de sitt straff under olika former. Socialism är demokrati, där folket bestämmer om sina liv och sina göranden. Det är det som man håller på att återställa och införa nu, alltså äntligen börja en demokratiseringsprocess. Det är inget misslyckande för socialismen utan ett misslyckande för dem som har missbrukat socialismen på det sättet som de har gjort. De har alltså inte tillämpat socialismen. Det är ju en demokratisering som nu pågår, Ingemar Eliasson och Margaretha af Ugglas, där rätten till självbestämmande och oberoende är kärnfrågan. Man vill bli oberoende av exempelvis Sovjetunionen och bilda självständiga socialistiska stater. Den processen stöder jag. Ni säger att ni stöder den processen. Samtidigt är ni beredda att med er fanatiska EG-anpassningspolitik sälja ut vårt eget nationella självbestämmande. Kom inte och påstå att ni vill göra det för det svenska folkets bästa! Ni vill göra det för den svenska storfinansens, de svenska transnationella företagens bästa. Det är sanningen bakom er EG-anpassningspolitik. När det gäller de baltiska staterna, Margaretha af Ugglas, kommer den process som nu pågår att leda fram till självständighet och oberoende för dessa baltiska stater. Det slår vi vakt om, och den processen skall vi understödja. Det stöder jag, och det stöder Margaretha af Ugglas. Hur kan hon i nästa andetag stå här i riksdagens talarstol och plädera för ett medlemskap i en organisation vilket innebär att vi knyter upp oss ekonomiskt, politiskt och militärt?

Herr talman! Jag vill gärna inleda med att i två avseenden instämma med Ingemar Eliasson, för det första i vad han sade om blodbadet i Kina. Däremot ger jag inte mycket för hans orsaksanalys. Jag tror att det är en sjuka hos alla alltför stora stater att tendera att slå till med våld mot såväl inre som yttre fiender. För det andra sjöng han — förmodar jag — med i nationalsången. Han ställde sig därmed bakom att Sverige också i framtiden skall vara och förbli vad det har varit, nämligen — så uppfattar jag det i alla fall — en fri, oberoende och suverän stat. Tyvärr föll han sedan ur ramen i den vidare slutledningen av vad detta innebär. Han är dock inte ensam om det, vare sig här i kammaren eller utanför den. En än så länge något större potentat är landets finansminister, som i dagarna har rest runt i Västeuropas huvudstäder och enligt en tidningsrapport inte lämnat några tvivel om Sveriges vilja att göra de eftergifter som behövs för att kunna åtnjuta den fria rörligheten av personer, varor, tjänster och kapital som hör till de viktigaste EG-målen, som det hette i tidningarna. Problemet för finansministern är att han med denna villkorslösa kapitula Prot. 1988/89:129 tion inför EG befinner sig lika fjärran från riksdagens politiska realitet som 6 juni 1989 han gjorde med sitt kapsejsade åtstramningsprogram. Riksdagen är inte längre densamma som den var före valet 1988. Därför kommer riksdagen i dag — om den följer utrikesutskottets rekommendationer — att inleda en reträtt från den underkastelse under EG:s låt-gå-liberalism som man trodde sig kunna smyga igenom för ett år sedan utan störande offentlig uppmärksamhet. Dagens riksdagsbeslut blir ett underkännande av regeringens EG-politik. Säkert blir detta en kalldusch för många, t.ex. för de storföretagsledare som — likt SCA-chefen Bo Rydin i går i Dagens Nyheter — har blivit så vana vid att deras intressen är allenarådande att de inte väjer för öppna hot om sabotage om demokratiska beslut går en annan väg än deras. Herr talman! Jag tror att miljöpartiets viktigaste insats för att väcka till insikt om EG-anpassningens krassa verklighet är vår jakt på okända och — för EG-anhängarna — obekväma fakta. Låt oss ta fallet kaptan. Vad är kaptan? Jo, kaptan är ett bekämpningsmedel. Om detta kan man i odlarhandboken Kemiska bekämpningsmedel läsa följande: Kaptan ingår i den näst farligaste giftighetsklassen. Vid användning påbjuds skyddshandskar, skyddsglasögon och halvmask med partikelfilter IIb — inga leksaker precis. Kaptan har under 80-talet förts upp i högre farlighetsklass, eftersom man har upptäckt att det kan ge mutagena effekter och ökad frekvens av levertumörer. Kaptan används bl.a. för besprutning av fruktträd. Statens livsmedelsverk har genomfört en jämförelse mellan EG-direktiv och svenska regler beträffande maximigränser för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker. I sju fall lyder slutsatsen: ”Statens livsmedelsverk avstyrker anpassning till EG.” Ett av dessa fall är kaptan. Orsak: EG godtar högre halt av kaptan i frukt och grönsaker än gällande svenska regler. Den PM från statens livsmedelsverk jag här har utgått ifrån är nr 19 i en serie som slutar på nr 57, där livsmedelsexperter gör detaljerade jämförelser mellan EG:s och Sveriges regler. Sida upp och sida ner heter det: Statens livsmedelsverk avstyrker EG-anpassning. Tyvärr är denna information hemligstämplad av regeringen! Miljöpartiet har ändå lyckats få tillgång till den. Vi har också fått tillgång till liknande hemligstämplade undersökningar från arbetarskyddsstyrelsen, kemikalieinspektionen och naturvårdsverket; däremot tyvärr inte från konsumentverket, socialstyrelsen och alla de övriga myndigheter som har genomfört undersökningar om vad en EG-anpassning konkret skulle innebära. Vi har här i kammaren upprepade gånger vägrats — av statsministern, utrikeshandelsministern och andra — att få tillgång till sådant material. Denna sekretesskandal har tyvärr varken politiker i övriga partier eller journalister i de större medierna reagerat mot. Har de inte förstått att det är detta hemliga material som utgör det sprängstoff som får regeringens EG-taktik att flyga i bitar? Eller är det kanske just det de har förstått? Miljöpartiet har i varje fall lyckats förmedla tillräckligt mycket hemlighållen information om EG-anpassningens konkreta effekter för miljö och hälsa för att skapa oro — ända in i utrikesutskottet. 29 Men, frågar man sig, spelar det någon roll om Sverige och EG har olika gränsvärden för kaptan? Naturligtvis! En grundregel för EG:s inre marknad är ju att alla gränskontroller skall avskaffas. Svenska lastbilar skall kunna dundra direkt via linkar och broar från Volvo och Ericsson in i EG marknaden utan att försinkas av tullare, passpoliser och andra kontrollanter. På motsvarande sätt måste då EG-trafiken ges fritt tillträde till Sverige med vilka EG-varor som helst. För förverkligande av detta kan två möjligheter tänkas. En möjlighet är att reglerna likriktas helt. I praktiken betyder detta, som alla begriper, att Sverige måste anpassa sig till EG:s regler, utom möjligen i något undantagsfall. En annan möjlighet är att länder med högre krav tillåter fri import också av varor med lägre kvalitetsstandard, om dessa är tillverkade lagenligt i sina ursprungsländer. Eftersom det faktiskt är så — vilket myndigheternas hemlighållna utredningar visar — att Sverige över lag, om också inte helt genomgående, har högre miljö-, hälso-, säkerhetsoch kvalitetskrav på varor än EG, så skulle följden av båda dessa tillvägagångssätt bli att Sverige översvämmas av varor med lägre kvalitet än vad vi måste tåla i dag. Är det då inte tillåtet för länder med högre standard att slå vakt om den? heter det ofta glättigt i debatten. Därför är det viktigt för fortsatt svensk EG-debatt att utrikesutskottet nu gör en noggrann beskrivning av villkoren för proceduren vid avsteg från EG-normerna. För det första utgör särbestämmelserna inte någon absolut rättighet, utan tillåts endast om de inte kan betraktas som handelshinder. För det andra är det inte bara för en stat att besluta om en särbestämmelse, en sådan måste också godkännas av EG-kommissionen. För det tredje är det inte tillräckligt med EG-kommissionens godkännande, eftersom varje EG-medlem kan dra saken inför EG-domstolen. I sista hand kan det alltså alltid bli EG-domstolen i Luxemburg som får avgöra om riksdags-, regeringseller myndighetsbeslut skall vara giltiga. Naturligtvis kommer det att vara möjligt att göra vissa undantag. Kanske för kaptan. Eller för asbest. Eller för allergiframkallande kemikalier. Eller för strålbehandlade matvaror. Eller för något annat av det hundratals fall där Sveriges och EG:s regler är olika. Men kommer det att vara möjligt att göra svenska undantag i samtliga dessa fall och ändå uppfylla regeringens mål för EG-anpassningspolitiken, nämligen, som Anita Gradin skriver i förordet till en av de nyligen utkomna integrationsrapporterna, att ”integrationsarbetet i Västeuropa skall leda till samma fördelar och åtaganden för medborgare, institutioner och företag i Sverige som det gör i EG:s medlemsländer”? Är detta möjligt? Nej, jag tror att varje ärlig EG-vän måste hålla med EG-anhängaren Erik Braunerhielm när han i debattboken ”Europa och Sverige” skriver: ”Vi kan göra avsteg från EGs lösningar. Vi kan säga nej. Vi måste bara ha klart för oss att om vi säger nej för ofta förfelas målet — då får vi ingen fri marknad i Västeuropa.” Ja, visst — varje förbehåll mot EG-anpassning beträffande konkreta detaljer utgör avsteg från den villkorslösa EG-harmonisering som regeringen förordat! Det är mot denna bakgrund utrikesutskottets betänkande måste uppfattas Prot. 1988/89:129 som några steg bort från EG-underkastelsen. Exempel på detta är följande: 6 juni 1989 Som svar på en motion från miljöpartiet konstaterar ett enhälligt utskott att ”det även i framtiden kan finnas behov av gränskontroller i någon form för att säkerställa vissa skyddsoch säkerhetsintressen”. Därmed har utskottet skjutit ett grundskott mot huvudprincipen för EG:s inre marknad, för där finns inte plats för någon som helst gränskontroll. Med anledning av en annan miljöpartimotion slår ett enhälligt utskott fast att ”höga miljökrav måste ställas såväl på importerade produkter som på den svenska produktionen”. Det kan låta harmlöst, men enligt EG:s vitbok får inget land ställa några krav alls på importprodukter; i stället skall alla produkter som tillverkats eller odlats i ett medlemsland automatiskt betraktas som godkända i övriga medlemsländer. Sammanlagt har miljöpartiet fått 15 av sina 73 yrkanden ”besvarade” dvs. delvis tillgodosedda. Utskottet har genom att besvara gröna yrkanden delvis ställt upp förbehåll mot EG-anpassning när det gäller handel med kärnkraftsteknik, arbetsrätt, beskattningsrätt, regionalpolitik, social trygghet, pensioner, narkotikaoch alkoholpolitik. Dessutom säger utskottet uttryckligen på s. 31 att liberaliseringen av varuflödet ”får dock inte ske till priset av att väsentliga svenska produktsäkerhetskrav uppges”. Samtidigt saknas klara förbehåll när det gäller bl.a. kemikaliekontroll, läkemedelskontroll, konsumentskydd, jämställdhet, stora delar av miljöpolitik och arbetsmiljö, jordbruk, trafik, genteknik, massmedia och bostadspolitik. Vår belåtenhet med utskottsmajoritetens förslag har alltså tydliga gränser. Herr talman! EG-anpassningen handlar, som framgår av innehållsförteckningen i betänkandet, om hela samhällsutvecklingen. Den här debatten är egentligen årets viktigaste allmänpolitiska debatt. Därför kommer också ett stort antal ledamöter från miljöpartiet de gröna att delta. Inte minst handlar EG-anpassningen om samhällsekonomi. Här talar utskottsmajoriteten med dubbel tunga. Å ena sidan avstyrker utskottet förslag från moderater och folkpartister och tillmötes går delvis gröna krav genom att slå fast att det för närvarande kan anses vara nödvändigt med en viss reglering av utländska företags förvärv och av utländskt ägande av svenska företag. Som nyliberalerna så riktigt påpekar är detta klara avsteg från EG-principen om helt fria kapitalrörelser. Å andra sidan har utskottsmajoritetens partier medverkat till att avveckla valutaregleringen. Utskottet ägnar bara ett förstrött intresse åt Delorskommitténs nyligen framlagda förslag om att utveckla EG till en ekonomisk och monetär union. Andra har dock tagit dessa företeelser på betydligt större allvar. Det gäller inte bara miljöpartiet utan också LO och Aftonbladet. I en kommentar till LO-ekonomernas vårrapport stod det så här i Aftonbladet den 2 juni: ”I sak kritiserar LO-ekonomerna på samma sätt som Aftonbladet gjort den avveckling av valutaregleringen som skett.” Inom ramen för avskaffandet av valutaregleringen kommer obevekligen, som bl.a. Le Monde Diplomatique har uttryckt det, finansministrarna att 31 utsättas för korttidsspekulanternas dagliga förtroendeomröstning. I Danmark finns redan särskilda bankfonder för spekulation i valutakursskillnader. I Sverige har en rapport från Handelshögskolan visat att vissa storföretag har börjat flytta ut kapital enbart för att undgå svensk beskattning. Den svenske finansministern tycks alltså ha abdikerat. Det har uppstått ett finanspolitiskt maktvakuum. Det är i detta tillstånd av anarki som storföretagare efter storföretagare kan träda fram med en hittills sällan skådad arrogans och utfärda hot mot demokratiskt fattade beslut. Med en finansminister som avhänder sig det ena styrmedlet efter det andra kan man knappast förundras över att finansledarna intar scenen. Det finns ett känt ordspråk för det: När katten är borta dansar råttorna på bordet. Kjell-Olof Feldt begriper givetvis att ingen samhällsekonomi klarar sig helt utan central finanspolitik. Därför kan man misstänka att det vakuum som hans abdikation skapar syftar till att bereda vägen för en EG-central finanspolitik. Dagens Nyheter rapporterar mycket riktigt att finansministern på EG-resan har uttalat att ett svenskt medlemskap i det europeiska valutasamarbetet, EMS, kan bli aktuellt någon gång i framtiden. Dagen efter rapporterade Dagens Nyheter att finansministern hade höjt budet och förordat en gemensam skattekontroll med EG. Detta är helt logiskt. Har man abdikerat från finanspolitiken på hemmaplan, måste det finnas en finanspolitik någon annanstans. Det är enligt Kjell-Olof Feldt klara bud om att den skall föras från Bryssel. Om inte riksdagen vill ge regeringen fria händer och ansluta Sverige till EG:s ekonomiska union, då krävs ett klart uttalande, dvs. ett bifall till vår reservation nr 8. Herr talman! Trots att utrikesutskottet nu tar några steg bort från den reservationslösa EG-harmoniseringen har man inte lyckats upprätthålla ens ett sken av bred enighet. Jag förstår inte hur talare här kan säga att man har lyckats bibehålla fjolårets enighet. I fjol avgavs 5 reservationer, och i år är det 48. Är det ett tecken på enighet i riksdagen? Miljöpartiet, ibland med stöd av vpk, står för merparten av dessa, men också vi är ju riksdagspartier — invalda av 10 2 av väljarna. Vi är alltså fullvärdiga riksdagspartier på alla upptänkliga sätt. Inte minst är vi kunniga i grundlagsfrågor, har det visat sig. Reservationsbehovet hos moderater och folkpartister är i och för sig detsamma som i fjol, men centern har kraftigt ökat sitt reserverande, från en till fyra reservationer. Det handlar, som Pär Granstedt påpekade, inte om vilka struntfrågor som helst, utan om kärnteknik, genteknik, regionalpolitik och EFTA:s roll. Hur skall regeringen nu bära sig åt för att utan svek mot riksdagen uppträda som om ingenting politiskt har förändrats sedan i fjol vad gäller Sverige och EG? Hur skall det vara möjligt att sanningsenligt hävda att de svenska EG-förhandlarna har fria händer och en enig riksdag bakom sig? Sanningen är ju, att om riksdagen beslutar som utrikesutskottet har föreslagit, då blir EG-förhandlarna piskade att kräva undantag på punkt efter punkt. Dessutom måste de känna sig övervakade av en växande minoritet, som önskar ännu stramare villkor. Detta, utrikeshandelsministern, är det inte bara vi som påstår, utan det gör man även på andra sidan. Det finns många ärliga EG-anhängare som inte försöker smyga; de har redan noterat detta. Kvällsposten har noterat det i en ledare, och folkpartiets Prot. 1988/89:129 ungdomsförbunds tidning Liberal ungdom har gjort det — för att bara nämna — 6 juni 1989 två färska exempel. De ärliga EG-anhängarna vet precis vad det handlar om. Det vore bra om också regeringen erkände det. Herr talman! Centerpartiets ökade skepsis mot EG-anpassningen är välkommen. Jag vet inte om någon centerrepresentant går upp i talarstolen och förnekar denna skepsis. Det vore i så fall beklagligt. Jag tycker att Pär Granstedts anförande i det mesta var utmärkt. Efter att ha lyssnat till de två föregående anförandena från borgerliga ledamöter har jag bara svårt att förstå hur man kan tala om enighet. Det finns en anmärkningsvärd lucka bland centerreservationerna. Inte minst är den anmärkningsvärd mot bakgrund av Pär Granstedts plädering för trovärdig neutralitet. Det gäller reservation 10, som stöder ett centeryrkande om att riksdagen skall slå fast att svenskt EG-medlemskap är oförenligt med trovärdig neutralitet. Denna reservation stöds av miljöpartiet och vpk men inte av centern. Särskilt nu, i samband med denna debatt och när allt fler EG-anhängare, t.ex. Svenska Dagbladet, har kastat masken och öppet tagit ställning för fullt EG-medlemskap, är det svårförståeligt att centern inte känner behov av att stödja sin egen motion om ett entydigt nej till EG-medlemskap på grundval av hänsyn till neutraliteten. Herr talman! Regeringens EG-taktik har hittills byggt på tre pelare, av vilka den första är fait accompli. Man försökte genom ett principbeslut om EG-anpassning i maj 1988 skapa ett etablerat faktum, som därefter enbart skulle bli en fråga om administrativt verkställande, inte om politik och samhällsdebatt. Enligt Ingvar Carlsson borde saken vara så klar att den inte ens skulle behöva debatteras i valrörelsen 1991. Den andra pelaren gäller sekretess. EG-förberedelserna lyder inte under vanliga offentlighetsprinciper. Den politiska oppositionen har inte haft insyn. De statliga verkens faktasammanställningar har sekretessbelagts. Regeringens samråd med näringslivet är hemligare än t.o.m. regeringens egna sammanträden. Den tredje pelaren gäller fragmentering. Genom att ”nu” utesluta det formella medlemskapet i EG och i stället behandla EG-anpassningen som en fråga om hundratals detaljbeslut har man försökt undvika en samlad konfrontation för eller mot EG. Att denna taktik inte håller framgår på många sätt, bl.a. av de två regeringsdokument om EG-arbetet som vi nyligen har fått: en årsrapport och en s.k. integrationsrapport. Å ena sidan fortsätter regeringen sitt försök att förtränga fakta. Miljöpartiets analys visar att åtskilliga fakta har tvättats bort på vägen från den utredande myndigheten till regeringsdokumentet. Jag kan nämna några få exempel. Regeringen har förbigått många fall där ämbetsmännen avstyrker EG anpassning. Det gäller t.ex. kvalitet på barnmat, resthalter av bekämpningsmedel — vilket jag har varit inne på —, fetthalt i smör, sockerhalt i sylt och marmelad samt normer för kemiska livsmedelstillsatser. När det gäller personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl, maskinsäkerhet och lösningsmedel ger regeringen en mycket glättad bild jämfört med vad 33 arbetarskyddsstyrelsens experter har redovisat. Vi har lagt fram en detaljerad rapport om det här. Bl.a. nämner regeringen inte att EG inte alls märker ut giftighet för ämnen som utgör mindre än 25 26 av ett preparat. Det är kanske en struntfråga på integrationskansliet och i de stora utrikespolitiska perspektiven, men den är oerhört viktig för alla allergiker som reagerar på mycket lägre doser än 25 90. Å andra sidan förekommer avslöjande passusar av klarsyn i regeringens material, som alla som vill veta vad EG egentligen är bör läsa om och om igen.

Detta är ju en katastrofskildring av vad som kommer att hända med den svenska samhällsstrukturen, av regeringen avgiven till riksdagen — dess värre sann. Den meningen kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen faktiskt inser att den inre marknadsprocessen leder till ökade regionala skillnader, ökad arbetslöshet, ökad ojämlikhet mellan könen, ökad nyfattigdom, fler företagssammanslagningar, fler jordbruksnedläggningar. Det borde vara självklart för riksdagen att slå fast att det priset bör ingen vara beredd att betala för några storföretags hypotetiska vinster på den stora inre marknaden. Här räcker inte utskottsmajoritetens förbehåll, givetvis. Det krävs betydligt klarare linjer, i enlighet med de reservationer som vi delvis ensamma, delvis tillsammans med vpk och i några fall tillsammans med centern har avlämnat. Jag yrkar bifall till de reservationerna, som är nr 2-9, 11-14, 16-32, 34, 36 och 39-48. Herr talman! Den gröna strategin mot EG-anpassningen är intimt sammanbunden med arbetet för ökat internationellt miljösamarbete. Europas gröna, en växande gruppering som redan omfattar ett 25-tal gröna partier och rörelser i hela Europa, är alla eniga om att inga fler bör upptas som medlemmar i EG. Det är bättre för den samlade gröna rörelsen att neutrala stater, t.ex. Sverige och Finland, behåller så mycket självbestämmande som möjligt och fungerar som förebilder för en annorlunda samhällsmodell. Samtidigt är vi eniga om att alla befintliga institutioner bör utnyttjas för att förbättra miljön, också EG:s. Därför ställer de gröna partierna i EG länderna upp i det val som nu skall äga rum till EG-parlamentet. Också miljöpartiet de gröna medverkar aktivt i denna valkampanj. Det är litet paradoxalt att Margaretha af Ugglas, som jag trodde hade någon sorts post nere i Bryssel, klagar över att man inte kan få något inflytande alls på EG-politiken utan att vara medlem i EG. Vi har haft ett strålande inflytande på den gröna EG-politiken. Vi har aktivt medverkat till att skapa det valprogram som nu alla EG:s gröna går till val på, och vi har inte känt några som helst hämningar att stödja dem i deras valkampanj. Vi har satsat pengar i en alleuropeisk grön valfond, och vi har medverkat vid åtskilliga valmöten. Åsa Domeij var t.ex. i går i London och hade valmöte för The Green Party, och själv har jag nyligen varit på EG-valmöten i både Danmark och Portugal. Vid besöket i Köpenhamn kunde jag notera ett starkt danskt intresse fören Prot. 1988/89:129 seriös pånyttfödelse av det nordiska samarbetet, som så lätt glöms bort, bl.a. 6 juni 1989 genom direktval till Nordiska rådet och en dansk observatörspost i EFTA. I Portugal kunde jag få bekräftat att pratet om att EG skulle vara bäst för de fattigaste länderna är helt ohållbart. Vi skall utarbeta en tjockare rapport om de för Sverige delvis pinsamma fakta som vi kom fram till. Här nöjer jag mig med att citera valprogrammet som Portugals gröna, Os verdes, har lagt fram. De säger där att de betraktar EG som en antiekologisk, antidemokratisk, osolidarisk, aggressiv och krigisk organisation. Herr talman! Det är ord som inte ens vi här i våra mest blomstrande uttalanden har tagit i vår mun. Men det kan bero på att portugiserna vet bättre än vi vad EG kan innebära för ett fattigt folk i en utkant av Europa. Tyvärr har de fått göra erfarenheterna. Vi har än så länge sluppit det. Många miljöpartister har under det senaste året besökt Östeuropa. Själv har jag haft tillfälle att träffa gröna vänner i Estland, Ryssland och Polen, Jag har då kunnat konstatera att östeuropeiska frihetsvänner upplever Sveriges glidning åt EG-hållet som ett hot. EG-centralismen har redan använts av gammalkommunistiska centralister som argument mot deras frihetssträvanden. Det är litet paradoxalt att just frihetsparoller spelar så stor roll i propagandan för EG, samtidigt som några av vår tids viktigaste frihetsrörelser upplever EG som ett hot. Jag tror att mången liberal urfader skulle vrida sig i sin grav, om han hörde dagens nyliberaler tala om frihet för varor, kapital och tjänster med samma patos som när det gäller frihet för människor. Miljöpartiets enkla grundsyn är att frihet för människor är en rättighet och att frihet för varor, kapital och tjänster bara är en lämplighetsfråga, som måste bedömas i ljuset av hur de friheterna påverkar miljö, hälsa, demokrati och många andra värden. Dessa friheter har inte något egenvärde. Det har däremot frihet för människor, självfallet. Därför ser vi positivt på att svenskar kan resa ut och arbeta och studera i andra länder liksom på att utlänningar får komma hit i samma syfte. Vårt enda förbehåll är att vi har litet svårt att acceptera regler som skulle ge t.ex. greker och belgare större rättighet än t.ex. ester och polacker att vistas i Sverige. Vi tycker att rörelsefrihetsrätten bör gälla lika för alla människor. Herr talman! Regeringens EG-politik håller på att bryta samman. Myten om att fullständig EG-anpassning kan genomföras utan sociala och miljömässiga kostnader har krossats. Hemlighetsmakeriet har skapat misstro mot regeringens avsikter i vida kretsar. Fragmenteringen har gjort att EG-frågan inte kan avföras från samhällsdebatten efter ert rejält beslut. Det kommer att bli EG-debatt under lång tid, och fler och fler kommer att upptäcka realiteten, den krassa verkligheten. I det läget har regeringen två möjligheter. Antingen kan den fastslå att total EG-anpassning varken är möjlig eller önskvärd och börja utveckla framtidsalternativ som bygger på att Sverige skall förbli en självständig nation, i samarbete med men inte underordnad sin omgivning, och att en framtida svensk export givetvis spelar stor roll men inte tillåts styra hela samhällsutvecklingen. 35 Eller också driver regeringen frågan till sin spets och går vidare i försök att skapa gemensamma överstatliga institutioner med EG. I så fall lär folkomröstning bli oundviklig. Det vore bättre om regeringen vaknade till insikt om vilket hot EG anpassningen utgör mot Sveriges möjligheter att utvecklas som självbestämmande och neutral välfärdsstat med höga miljöambitioner.

Herr talman! Det är alldeles klart att Per Gahrton tycker om att ha med sig pass på sina många resor. Han gillar också gränskontroller. Jag vet inte om han också tycker att det skall bli bra om det blir en gränskontroll i Öresund. Det är litet förvånande att höra honom samtidigt beskriva de gröna som en frihetsrörelse. Jag tror att väldigt många människor upplever gränskontroller som besvärande och frihetshindrande. Det kan t.o.m. vara så för svenskar, när man måste stå i kö för att skaffa sig visum. Tala sedan inte om hur människorna har det i Östeuropa med både gränskontroller, som kan vara integritetskränkande, och murar som hindrar den fria rörligheten! Vidare menar Per Gahrton att Sverige skall vara vad det en gång var. Men före det första världskriget kunde svenskar faktiskt resa i Europa utan pass. Jag vet inte exakt hur förhållandena var när Du gamla, du fria skrevs. Det finns emellertid en möjlighet att återerövra en europeisk gemenskap, en europeisk rörelse och en europeiska frihet som vi en gång har varit delaktiga av. Hur kan man utmåla sig som en frihetsrörelse, när man säger nej till den europeiska samverkans fyra friheter och till svenska medborgares möjlighet att kunna ta del av dessa friheter? Jag måste säga att jag efter Per Gahrtons anförande står något undrande. Gillar Per Gahrton det här betänkandet med skönt syrenblått omslag, eller gör han det inte? Om han gör det, är det i det närmaste sensationellt. Då börjar miljöpartiet att ändå närma sig en förståelse när det gäller det europeiska samarbetet, vilka möjligheter och vilka löften detta kan ge samt hur nödvändigt det är för Sverige. Samtidigt räknar jag till inte mindre än 41 reservationer från miljöpartiet. Hur kommer egentligen det sig, Per Gahrton? För mig förefaller detta något oklart. Det kan ju inte vara så att Per Gahrton anser att skrivningarna om gränskontroller är miljöpartiets stora seger i det här betänkandet. För oss moderater står det ganska klart — och det är kanske det allra viktigaste inför framtiden — att vi, hela den svenska nationen, om vi skall slå vakt om vitala svenska samhällsintressen, måste vara beredda att fatta viktiga beslut i internationell samverkan. Detta gäller inte bara för oss, utan även för — Prot. 1988/89:129 andra suveräna, oberoende länder, om vi skall kunna hantera viktiga 6 juni 1989 problem — miljöfrågor, ekonomin, kampen mot droger och terrorism. Låt mig avsluta med en kort fråga: Är miljöpartiet för att lösa miljöproblemen berett att delta i och acceptera övernationellt beslutsfattande när det gäller miljöfrågor?
Herr talman! Per Gahrton berättade att han sjunger nationalsången tillsammans med mig. Det låter säkert vackert och anslående. Jag kan försäkra Per Gahrton om att jag för min del inte kommer att sluta med att sjunga nationalsången, även om vi får ett mycket nära samarbete med EG. Det gamla, det fria och den fjällhöga nord kommer att kunna besjungas. Det tysta och det sköna kommer jag då att älska lika mycket. Solen och himlen kommer att vara desamma liksom dina gröna ängder — de kommer kanske t.o.m. att kunna vara ännu grönare om vi tillsammans kan ta gemensamma tag för en effektivare miljöpolitik. Det är i Norden, inte i Sverige, som Per Gahrton och jag vill leva och dö. I detta Norden har vi lyckats uppnå passfrihet och en gemensam arbetsmarknad mellan fem suveräna nationalstater, varav tre tillhör NATO och två är neutrala. Detta har inte gjort Sverige mindre fritt, mindre vackert eller sämre att bo i. Tvärtom, det har gjort Sverige friare och bättre för medborgarna, inte bara i Sverige utan även i övriga nordiska länder. Du gamla, du fria är inte prov på någon stor lyrik. Men det finns en rad som jag faktiskt alltid haft litet svårt för, och det var den som Per Gahrton sjöng med särskild inlevelse, nämligen att Sverige skulle bli vad det var. Det är nog det som är miljöpartiets bidrag till nationalsången. Jag delar inte den åsikten. Jag har ingen längtan tillbaka till fattigsamhället. När Sverige var vad det var, var det varken demokrati eller välfärdsstat. Nej, jag tycker att det är bättre att se framåt och se vad Sverige kan ingå i för ny, frivillig samverkan med nya demokratier och nya, fria stater. Så den versraden får nog Per Gahrton sjunga solo, om det skall bli fortsatt duettsång mellan honom och mig. På en punkt anser jag att Per Gahrton tagit en poäng, och det är att det är onödigt att smyghålla på dokument — om det är vad regeringen har gjort — när det gäller vad för slags problem vi har att lösa. Det är bara om dessa problem förs fram i dagsljuset som vi har möjlighet att lösa dem på ett för Sverige ändamålsenligt sätt. Om dessa uppgifter om kaptan är riktiga ser inte jag något skäl till att vi skall anpassa oss till EG:s regelsystem. Per Gahrton vet också mycket väl att vi inte heller behöver göra det. Om det handlar om att skydda liv och hälsa här i Sverige kan vi, och får vi, avvika. Det vet Per Gahrton, men han kan ändå inte låta bli att skrämmas. Han hoppas att andra skall stå för arbetet med att få till stånd samarbete med EG, medan han skall vara med och skörda frukterna. Men han vill skrämmas en smula på vägen.
Herr talman! Jag vill först göra en kommentar angående neutralitetsfrågan. Per Gahrton uttalade sin förvåning över att vi i centern inte stödde reservationen i den frågan. Utrikesutskottet gör, precis som föregående år, 37 Prot. 1988/89:129 ett klart ställningstagande om att medlemskap inte är syftet med de förhandlingar som nu skall inledas. Detta anser vi vara viktigt. Det är den centrala frågan nu. De dokument som vi diskuterar är också något av en plattform för det fortsatta förhandlingsarbetet. Vi tycker att det är värdefullt att man har kunnat uppnå en bred majoritet efter den debatt som fördes här i höstas, då en del andra tongångar kom fram. Vi ställer oss bakom utskottets förslag att riksdagen inte tar ställning i det långsiktiga perspektivet. Vi i centern bibehåller den bedömning som vi har redovisat i vår motion och som också finns fastslagen genom stämmobeslut inom centern. Vi accepterar att utrikesutskottet och riksdagen nu avstår från att ta ställning i det långsiktiga perspektivet. Den frågan kommer vi att få tillfälle att återkomma till. Jag noterar att man inom miljöpartiet, när man har närmat sig EG-frågan, har valt att samtidigt ha två strategier. Den ena strategin är att slå fast att EG-samarbetet inte får leda till att vi avstår från möjligheter att ha en hög ambitionsnivå när det gäller sådana viktiga samhällsområden som miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor, regionalpolitik, produktsäkerhet, sysselsättning osv. Vi delar detta synsätt, vilket också framgår av vår partimotion. Därför är det för oss tillfredsställande att också utrikesutskottet har gjort en lång rad mycket klara och principiellt viktiga markeringar på detta område. Jag vill inte uttala mig om detta innebär en förskjutning i förhållande till föregående år. Däremot kan man väl konstatera att utskottet nu uttrycker sig tydligare än vad man tidigare har gjort, och vi tycker att det är värdefullt. Den andra strategin som miljöpartiet tillämpar är att en lång rad viktiga samhällsområden helt bör undantas från samarbete med EG. Det anser vi vore olyckligt. Det är naturligtvis så, att även på de områden där vi kanske inte tycker att EG har kommit så långt som vi önskar, är det viktigt med ett samarbete för att på det sättet främja en positiv utveckling, inte bara i vårt eget land utan också i andra länder. På många områden har EG delvis hunnit längre än vi, delvis har vi på andra områden kanske hunnit längre än EG. Om vi då anpassar oss till det som vi anser vara bra inom EG, men behåller handlingsfriheten på de områden där vi anser oss ha hunnit längre, är detta naturligtvis också positivt. Det är dessa yrkanden från miljöpartiet som har blivit avstyrkta, och det tycker jag är riktigt.

Herr talman! Vi har yrkat undantag från EG-anpassning på en rad områden, inte undantag från samarbete. Detta får snarast betecknas som en språkförbistring. I övrigt är jag glad att Pär Granstedt konstaterar att utskottet har förtydligat sig. Däremot förstår jag inte riktigt logiken i att inte stödja en egen motion, när man nu efter ett visst beslut har avgivit en motion, och detta beslut sedan fattats på nytt ett år senare i utskottet. Jag tycker att man då borde stödja sin egen motion. Fru talman! I replikskiftet i dag har det sagts en mening av synnerligen central betydelse. Det skedde när Ingemar Eliasson sade att om min beskrivning av kaptan är riktig, då bör anpassning i det avseendet inte ske. Det är en oerhört central punkt. Det är stenen som välter lasset. Om det inte bör ske någon anpassning när det gäller kaptan om reglerna skiljer sig, måste det väl också gälla för lindan, metoxiklor, Tiran, sockermängd i marmelad, Prot. 1988/89:129 asbest osv. i all oändlighet. 6 juni 1989 Ingemar Eliasson säger vidare att det inte blir något problem, eftersom vi får ha regler med så höga krav. Det är utmärkt. Vi kan således säga till förhandlarna i Bryssel att de skall ta med sig Ingemar Eliassons budskap och slå fast det på alla dessa punkter, så får vi se hur det går. Om Ingemar Eliasson har rätt så finns det ju inget problem. Vi är inte motståndare till samarbete, och har aldrig varit det. Om vi kan genomföra detta samarbete utan att det blir på bekostnad av den sortens försämringar som vi har varnat för är det ju utmärkt. Jag tycker att det är strålande. Vi har nått framåt i denna EG-debatt. Det är naturligtvis därför, Margaretha af Ugglas, som jag inte bara sopar ut hela betänkandet. Det är de facto ett annat betänkande än i fjol. Ingen av er har försökt förneka det. Det är mycket intressant. Det har skett en förändring. Passtvång tycker jag inte om. Det är inte passen vi vill slå vakt om, utan det är det yttrande som Margaretha af Ugglas själv har skrivit under, nämligen att vissa gränskontroller kan vara behövliga även i framtiden för att tillgodose vissa säkerhetsintressen. Jag kopplar detta i första hand till varor, men av nödskäl kan det förvisso även ibland kopplas till människor. Jag antar att inte ens Margaretha af Ugglas helt vill ta bort möjligheten att förhindra t.ex. terrorister kommer in i landet. Det viktiga här är att det punkterar EG-ideologin. Om ni inte själva har förstått det är jag övertygad om att de som skall föra Sveriges talan i Bryssel har förstått exakt vad detta betyder. De vet att det i detalj övervakas att de följer upp riksdagens beslut.

Fru talman! Om vi inte kommer överens om kaptan, säger Per Gahrton, så blir det stenen som välter hela lasset. Då kan tullar, produktgodkännanden, tjänsteutbyte, forskning, utbildning och allt annat flyga och fara. Naturligtvis kan man inte sätta allt på sin spets på det viset. Vi behöver inte heller göra det. Vi kan åberopa den generella möjligheten att inte anpassa oss neråt och att inte göra avsteg från regler som har tillkommit för att skydda människors liv och hälsa. Det kan vi göra så länge vi menar allvar och så länge det är ett äkta argument och inte ett falskt argument, som är till för att skydda svenska intressen och svensk industri. Jag utgår ifrån och litar till att svenska förhandlare kan göra skillnad på vad som är falska och äkta argument därvidlag. Per Gahrton om någon har ett kluvet förhållningssätt i den här debatten och till den här frågan. Han vill ge ett intryck av att han är internationalist och att han vill samarbeta. Han drar dock bara fram problem, nackdelar och hinder. Jag är helt säker på att han och hans vänner vill vara med och skörda frukterna av det större välståndet, den större rörelsefriheten, de kraftigare tagen mot miljöföroreningarna och annat som kan bli följden av ett närmare samarbete mellan EFTA och EG. Han kan emellertid inte motstå frestelsen att skrämmas, att fiska i rädslan för det okända och att vädja till självtillräck 39 ligheten, för att inte säga till nationalistiska stämningar. Jag tycker faktiskt att det är ett ganska ynkligt skådespel och att det är ett ynkligt sätt att föra debatten. Jag har stor respekt för dem som vill föra upp i dagen de hinder, de problem och de svårigheter som skall lösas. Slutsatsen blir ju emellertid att de skall lösas och inte användas för att visa att det inte går, att vi kan klara oss själva och att det gör detsamma hur förhandlingarna med EG slutförs. Det är inte sant. Det är bra för svenska medborgare'— låt mig upprepa det — om den svenska regeringen och de svenska förhandlarna är framgångsrika och kan lösa dessa problem utifrån svenska intressen så långt det är möjligt. Vi kan emellertid inte bara åka till Bryssel och säga att vi skall få som vi vill och om vi inte får det så vill vi inte samarbeta. Så mäktiga och pampiga är vi inte i Sverige. Vi har nytta av ett samarbete med EG-länderna, precis på samma sätt som vi har haft nytta av ett samarbete med de nordiska länderna. De erfarenheterna skall vi dra nytta av och framhålla för dem som ställer sig frågande och vill ha frågor besvarade.
Fru talman! Visst innebär skapandet av den gränslösa marknaden, borttagandet av gränskontroller, svåra problem. EG-länderna själva brottas ju med sådana problem. De har samma skyddsintressen och de har samma behov av att bl.a. stoppa narkotika och droger som vi har. Den stora skillnaden gäller om man vill skapa en gränslös marknad eller inte och om man tror att det är positivt för människorna. Den stora skillnaden mellan mig och Per Gahrton är väl att jag mycket gärna vill se att också svenskarna får en möjlighet att ta del av de fyra friheterna och att vara med i den gränslösa marknaden. Då försöker man lösa problemen, i stället för att skapa dem. Per Gahrtons eget europeiska bidrag tycks just nu vara — enligt vad jag förstår av vad han har berättat för kammaren — att söka förvandla Europeiska gemenskapen till den superstat som han utmålar att den är. Han har förmått sina gröna vänner att ta in ett nej till Europas neutrala länder i sina program. Vad är det för ett konstruktivt bidrag till att skapa ett större Europa, ett Europa som så småningom också kommer att innefatta Östeuropa och där neutrala länder finner sin roll? Vad är det för ett konstruktivt bidrag som Per Gahrton har åstadkommit nere i Europa? Är det i Sveriges intresse?
Fru talman! Jag tycker att Per Gahrton gjorde en mycket intressant markering här alldeles nyss när han sade att miljöpartiet inte är emot EG-samarbete. Om jag förstår det rätt är man beredd att samarbeta med EG på i princip alla områden, men däremot är man inte beredd till anpassningar. Det betyder att om detta samarbete skulle leda fram till att man kan ha gemensamma regler på vissa viktiga områden, får vi inte ställa upp på det. Det är en mycket märklig distinktion. Det viktiga måste ju vara att vi inte ställer upp på anpassningsåtgärder som förlamar våra möjligheter att föra en framsynt miljöoch sysselsättningspolitik osv. Att man a priori skulle säga att man gärna samarbetar bara det inte leder fram till gemensamma regler är litet Prot. 1988/89:129

Sverige ock den västs Å ; ; 5 - europeiska integra Fru talman! De gamla slängarna om nationalism och liknande tänker jag Honen ton inte ägna någon tid åt. Vi fick tidigare höra talmannen citera Hjalmar Branting om att en god nationalism snarast är en förutsättning för en god internationalism. Jag hörde inga protester från Ingemar Eliasson. Jag antar att det inte enbart var av artighet. Om så är fallet bör han väl efteråt framföra en protest till talmannen för att han politiserar högtidliga stunder på ett sätt som Ingemar Eliasson inte tycker om. Låt oss hålla oss till de betydligt mera intressanta fakta som detta handlar om. Det har ju planerats en anpassning till EG utan andra förbehåll än neutralitetsoch säkerhetspolitiska. Det har varit regeringens uttalade linje. Den ställde sig riksdagen dess värre bakom i fjol. Nu börjar förbehållen komma även på en rad andra områden än utrikesoch säkerhetspolitik. Det är det som är det intressanta och som utgör förändringen. Vissa av förbehållen behöver inte se så stora ut, för att skjuta hela tanken i sank. Vad innebär frågan om kaptan? Det innebär att vi måste kunna kontrollera att importerad frukt och importerade grönsaker inte har högre halt av kaptan än vad som är tillåtet i Sverige. Hur skall vi kontrollera det? Jo, vi måste ha kvar någon sorts kontroll, i praktiken gränskontroll. Om den sedan ligger vid gränsen rent geografiskt spelar mindre roll. Men vilken kontroll vi än har över de importerade varorna som kommer från EG-länder bryter vi mot EG-marknadens grundläggande doktrin. Och det är precis vad vi har velat åstadkomma. Vi anser nämligen, precis som våra portugisiska vänner, att denna gigantiska marknad i grund och botten är antiekologisk, antisocial och har många nackdelar. Vi tror inte på denna hämningslösa låt-gå-liberalism, om man vill slå vakt om miljövärden och annat. Då måste marknaden vara hårdare styrd. Jag tror att varje objektiv lyssnare till, och hädanefter läsare av, denna debatt måste konstatera att någonting strategiskt nytt händer i dag. Sveriges riksdag för in ett flertal principiellt och strategiskt grundläggande och centrala förbehåll mot EG-anpassning. De gäller så centrala saker som gränskontrollerna för varor och hur man skall hantera varor som är tillverkade lagligt i andra länder. Jag är ganska nöjd, det måste jag erkänna. Det är sällan man kommer så långt här i riksdagen. Det hindrar inte att detta är helt otillräckligt. Men det är alltid något, och det tycker jag ändå vittnar om att riksdagen är på rätt väg.

Fru talman! En del av replikskiftet mellan majoriteten i utskottet och minoriteten har redan klarats av i den debatt som föregick mitt inlägg. Jag kommer därför att något disponera om mitt anförande. Jag vill först notera, samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan 41 Prot. 1988/89:129 på samtliga punkter, att detta inte är ett heltäckande EG-betänkande. Det bygger på ett antal motioner som väcktes i januari. Utskottets olika tyngdpunkter är ju beroende av var motionärerna har lagt sina tyngdpunkter. Det betyder att förra årets EG-betänkande var mera heltäckande än detta är. Det är någonting som jag tycker att de ärade ledamöterna, inte minst de som har talat i debatten, bör vara medvetna om. I samband med detta vill jag gärna göra ett konstitutionellt påpekande, framför allt till Per Gahrton, som har vänt sig till regeringen och bett regeringen vakna till insikt och säga vad den tänker göra på olika områden. Det regeringen skall göra är att verkställa det som riksdagen i dag kommer att besluta om. Fram till detta beslut gäller förra årets EG-beslut. Såvitt jag har förstått har regeringen på ett alldeles utomordentligt sätt följt vad riksdagen då begärde av den. I den mån som förra årets EG-betänkande nu kompletteras eller något förändras, är det det beslut som i dag fattas som tar över. Jag har fullt förtroende för att man i kanslihuset på olika nivåer kommer att förhandla i enighet med det förhandlingsdirektiv som riksdagen utfärdar. Den kritik som kan komma i fråga skall riktas mot riksdagsbeslutet. Där vill jag till Per Gahrton säga följande: Majoriteten kommer att vara något mindre i år, på grund av att miljöpartiet har kommit till riksdagen, men det är åtminstone 80 2 av den svenska riksdagen som rekommenderar regeringen i dag att fortsätta att sträva efter ett så nära samarbete som möjligt med den västeuropeiska gemenskapen. Det finns tydligen anledning att därutöver tillägga att detta är betänkandet om Sverige och den västeuropeiska gemenskapen. Det är inte ett allmänt handelspolitiskt betänkande, där man också skall syssla med andra delar av världen. Det har rått missförstånd på den punkten under behandlingsomgången i utrikesutskottet. Jag vill med anledning av det säga att kravet från riksdagen om så nära samarbete som möjligt med den västeuropeiska gemenskapen på intet sätt utesluter den svenska traditionella politiken, att arbeta för fri handel och så nära förbindelser som möjligt med hela den övriga världen. Det är självklart att vi bedömer utvecklingen i Östeuropa hittills som mycket positiv och att vi gärna skulle vilja komma till ett tillstånd där det vore möjligt att ha rimliga, normala handelsförbindelser med ömsesidigt varuutbyte med länderna i östra Europa, likaväl som vi är angelägna om förbindelserna med Nordamerika, Sydostasien, Japan och likaväl som vi har varit det i fråga om Kina. Jag vill gärna nämna att våra förbindelser med Kina nu har brutits på grund av den terror som har drabbat unga människor på Himmelska fridens torg och i andra delar av Kinas huvudstad. Det finns anledning att, när man utvecklar drömmen om samarbete vidare ut i världen än bara i Västeuropa, hoppas att förhållandena i Kina på nytt skall bli sådana att det kommer att bli möjligt att fortsätta uppbyggandet av normala relationer med världens största land och folk. Jag har också anledning att understryka, som ett par talare tidigare har gjort, att det inte är medlemskap i Gemensamma marknaden detta utskottsbetänkande handlar om, utan det är nära förbindelser utan att medlemskap därmed sökes. Det är lätt att missförstå somliga talare, som utgår från att det är ett medlemskap vi vill ha och pekar på alla negativa följder det skulle få för Sverige. Det handlar inte om ansökan om medlemskap, utan det handlar om Prot. 1988/89:129 täta förbindelser i övrigt, att vi för Sveriges folks skull vill så mycket som 6 juni 1989 möjligt få del av de fyra friheter som Gemensamma marknaden skall införa om ett par år eller kanske något senare — det finns något delade meningar om när det kommer att vara möjligt att fullt ut genomföra den inre marknaden. Till Bertil Måbrink vill jag i detta sammanhang säga att det inte är för de transnationella storföretagens skull — för att citera Bertil Måbrink — som svenska socialdemokrater vill ha ett nära samarbete med Gemensamma marknaden. Varför vill vi utveckla samarbetet med Västeuropa? Jo, därför att vi är övertygade om att det är av största betydelse för oss för att vi skall kunna bevara den fulla sysselsättningen och behålla våra möjligheter att utveckla vår sociala och ekonomiska standard. Våra relationer till EG skall vara ett led i vår politik för fortsatt trygghet åt det svenska folket. Vpk:s och miljöpartiets utgångspunkt i detta resonemang är att allt är så mycket sämre i Västeuropa. Ni varnar för att allt möjligt elände skulle drabba oss. Det är ju inte på det sättet! Mycket i Västeuropa ligger före de resultat vi har nått i vårt samhällsarbete. På andra områden ligger vi före. Jag är ganska övertygad om att de västeuropeiska länderna i övrigt och EFTA-staterna har mycket att ge varandra och att det är ett samarbete som för bägge parter kommer att vara av stor betydelse. Jag tillåter mig nu, fru talman, att ta upp några punkter där den i övrigt stora majoriteten till förmån för ökat samarbete med Västeuropa inte är helt överens. Det gäller bl.a. frågan om en tullunion. Där var utgångspunkten för utskottets arbete att något parti säger att en tullunion är en nödvändig förutsättning för ett samarbete med EG. Ett annat parti säger att det är helt omöjligt med en tullunion. Utskottet har valt att säga på ungefär samma sätt som Sveriges statsminister har sagt i riksdagen, att tullunionen skall vara en av de möjligheter bland andra som skall utnyttjas för att närma oss till den västeuropeiska gemenskapen. Hur den kommer att se ut blir då ett resultat av de förhandlingar som kommer att föras. Det gäller inte bara tullunionen. Det gäller också på alla de andra punkter som har med miljö, sysselsättning, regionalpolitik osv. att göra. Vi får på punkt efter punkt förhandla. Sedan avgör vi själva om vi är beredda att ta förhandlingsresultatet och föra det till Sveriges riksdag för ändring av lagstiftningen. Jag vill upprepa detta, därför att det är så många som säger att det ligger en automatik i detta — inte minst Per Gahrton. Vi tvingas att ta vad som än bjuds, menar han. Så är det inte. Sverige kommer att vara en jämbördig förhandlingspartner med Bryssel — tillsammans med de övriga EFTA-staterna, hoppas jag. Vi i Sverige kommer att ta det som är lämpligt för oss, och vi kommer att erbjuda andra det som är lämpligt för dem. Men förhandlingarna är förutsättningslösa på det sättet att vi från början inte kan säga att detta är den enda grund vi kan stå på. Vi måste vara beredda både att ge och att ta. Som svar på Bertil Måbrinks direkta fråga till mig vill jag säga att utskottet säger ifrån när det gäller att försämringar inte kan godtas på vissa väsentliga punkter. Skulle det krävas försämringar t.ex. i vår miljöpolitik, i vår regionalpolitik eller i vår sysselsättningspolitik kommer vi i Sverige inte att kunna gå med på detta. Då får vi arbeta på annat sätt för att slå vakt om de svenska intressena. Nu finns det emellertid inte något som ger oss anledning 43 att frukta att man från EG-förhandlarnas sida skulle begära sänkt standard för Sverige på dessa områden. Det finns ingenting som tyder på det. Inom EG:s olika medlemsländer utvecklas en praxis som innebär att inget land behöver försämra sin standard utan får behålla den man har byggt upp. Och ingenting säger att inte detsamma skulle gälla för oss i Sverige. Vi har att slå vakt om det vi har vunnit i vårt samhällsarbete och att försöka att också medverka till att andra länder inom Gemenskapen tar upp detta som sin politik. Jag har sagt att vi i Sverige i första hand bör arbeta med EFTA-länderna, och jag vill gärna upprepa det. Den svenska regeringen har ställt sig på EFTA-spåret, och riksdagen vill också vara med i detta sammanhang. Det kan naturligtvis hända att EFTA-spåret inte håller, att det blockeras på något sätt, och då får andra framgångsvägar sökas. Men där befinner vi oss inte nu. Vi har bakom oss EFTA:s regeringschefers möte i Oslo, där man fattade beslut om att gemensamt försöka nå framgångar i arbetet med EG. En centerreservation när det gäller EFTA förbryllar mig något. Centern framför i ett yrkande att man vill förvandla EFTA till något annat än det är, till ett organ där EFTA-staterna skulle utvidga samarbetet till andra delar av världen och göra EFTA till något slags mini-GATT eller något liknande. Det tar utskottsmajoriteten bestämt avstånd från. EFTA skall förbli vad det är. Skulle vissa länder av någon anledning, t.ex. Österrike, lämna EFTA samarbetet, om de skulle vinna medlemskap i den gemensamma marknaden, blir EFTA en alldeles för liten organisation för att ta på sig helt andra arbetsuppgifter än de uppgifter som organisationen har i dag. Utskottsmajoriteten avvisar alltså denna tanke och har litet svårt att förstå vad man från centerns sida menar att EFTA skall användas till, utöver det som EFTA används till för närvarande. Jag vill, liksom någon tidigare talare redan har gjort, informera riksdagen om att EFTA-delegationen, som i dag har tillsats något förstorad, skall ha till uppgift att vara ett slags överläggningsorgan mellan regeringen och riksdagen. EFTA-delegationen kommer inte att fatta beslut, utan den kommer att vara ett lämpligt instrument för att arbeta internt med EFTA-frågor och från utrikeshandelsministern och hennes medarbetare få den information som är relevant för att riksdagspartierna skall ha bättre underlag då de följer utvecklingen i förhandlingarna. Den kritik mot den s.k. gröna boken som riktades från moderat sida, tror jag, delar jag inte. Jag tycker att den är en ganska bra redovisning av vad som föregår. Det framgår ju där att det är ett mycket omfattande arbete som pågår i kanslihuset. Det finns anledning att uttala tillfredsställelse över att riksdagen har fått denna redovisning och att notera att denna redovisning markerar att det finns en mycket bra grund för det fortsatta samarbetet inom kanslihuset. Om man läser de motioner som väcktes i januari och sedan följer arbetet i utrikesutskottet, kan man göra den iakttagelsen att centerpartiet stod längre från oss andra i januari än nu. Jag tycker att det är bra att vi i utrikesutskottet har kunnat förhandla oss fram och ena oss om formuleringar som har gjort vissa farhågor onödiga. Centerpartiet har slutit upp kring den stora majoritet som för övrigt finns i riksdagen. Efter att ha lyssnat till Bertil Måbrink noterar jag att vpk i dag däremot står mycket längre från oss andra än i — Prot. 1988/89:129 januari. 6 juni 1989 Om jag under replikskiftet får tid skall jag läsa upp en del av vpk:s reservation som Bertil Måbrink inte läste upp, nämligen den sista delen. Mina damer och herrar, läs den, eftersom denna del i reservationen egentligen är ett önskemål om en betydande samordning med Västeuropa. Vpk gör undantag endast för punkter där utskottsmajoriteten i sin helhet har gjort undantag. Vpk:s reservation slutar med ett yrkande om avslag på miljöpartiets motioner. Det var en bra reservation, men det framkom inte riktigt av debatten. Fru talman! Nu går vi vidare. Det kommer att bli fler EG-debatter i riksdagen framöver. Det är bra, eftersom Sveriges närmande till den gemensamma marknaden naturligtvis är av historisk betydelse. Det innebär viktiga steg i det svenska samhällslivet, på samma sätt som vårt närmande till tredje världen och till andra länder. Vår internationalisering innebär en viktig historisk utveckling. Nu önskar vi kanslihusets statsråd och tjänstemän på olika nivåer all framgång i arbetet när det gäller att verkställa det beslut som riksdagen om några timmar kommer att fatta.
Fru talman! Jag vill först med stor tillfredsställelse notera att utrikesutskottets ordförande sade att årets betänkande har kompletterats och, som han sade, i någon mån förändrats i förhållande till fjolårets betänkande. Jag skulle kanske använda litet mer drastiska uttryck för vad som har hänt, men jag tror att budskapet är kristallklart. När det kommer från utskottets egen ordförande bör det gå hem där det bör gå hem. Och jag delar helt ordförandens konstitutionella anmärkningar och beklagar om jag på något sätt skulle ha skapat tvivel på denna punkt. Självfallet skall regering och förhandlare följa riksdagens beslut. Därmed kommer de efter dagens votering, om den går som förväntat, också att ha i uppdrag att förändra och komplettera, om jag får uttrycka mig på det sättet, den strategi som tidigare har följts. När det sedan gäller själva förhandlingsmöjligheterna är det mer en fråga om bedömningar. Men när Stig Alemyr sade att Sverige blir en jämbördig förhandlingspartner i Bryssel och att det kan ske helt förutsättningslösa förhandlingar, osv., strider det bjärt mot vad andra sakkunniga personer har sagt om problematiken när det gäller att EG kommer till förhandlingar efter att tolv stater med ibland betydande möda har förhandlat sig samman till en linje. Förutsättningarna för Sverige att i det läget kunna göra något annat än att anta ett bud eller att förkasta det är snarast mikroskopiska. Det förvånar mig om Stig Alemyr på allvar tror att anpassningen i mer än undantagsfall kan bli en fråga om att EG anpassar sig till Sverige. Stig Alemyr tillhör väl inte dem som vid något tillfälle trodde att EG skulle anpassa hela sin alkoholpolitik till den svenska för att italienare och portugiser hade kommit underfund med att den är så mycket förnuftigare. Dess värre finns det inga fakta som tyder på det.
Fru talman! Utskottets ordförande Stig Alemyr är konfunderad över centerreservationen när det gäller EFTA:s roll visavi andra marknader inom EG. Det är möjligt att mina pedagogiska talanger i utskottet har varit otillfredsställande. Men jag blir något konfunderad när jag hör Stig Alemyr. Det stora felet med vår reservation enligt Stig Alemyr är nämligen att centern vill att EFTA skall bli något annat än det har varit. Det tar Stig Alemyr och den övriga utskottsmajoriteten avstånd från. Men är det verkligen sant, och är det verkligen allvar? Det finns en väldigt klar strävan att göra EFTA till någonting annat än vad det har varit. Det har varit en frihandelssammanslutning som endast har sysslat med medlemsländernas interna relationer. Såvitt jag förstår finns nu en stark vilja från regering och riksdagsmajoritet att man skall stärka EFTA:s roll så att det kan vara ett stöd i våra förhandlingar med EG. T.o.m. kan man tänka sig gemensamma arrangemang mellan EFTA och EG. Därmed är EFTA någonting annat än vad det har varit. Det ställer sig, såvitt jag förstår, Stig Alemyr bakom. Men vad vi har föreslagit är att man på samma sätt som man samordnar och stöder varandra inom EFTA i relationerna till EG också skulle kunna göra det i strävandena att nå ett intimare samarbete med t.ex. den nordamerikanska marknaden, den östasiatiska marknaden osv. Det är syftet med vår motion. Vi tycker nämligen att det är viktigt med ett nära samarbete med EG, men vi tycker också att det är viktigt med ett nära samarbete med andra marknader än EG och tycker att man borde pröva möjligheten att på samma sätt som i EG-frågan utnyttja EFTA för att utveckla den typen av relationer. Jag delar Stig Alemyrs uppfattning att det är bra att vi har kunnat nå en så bred uppslutning kring så mycket i detta betänkande. Jag instämmer i bedömningen att det inte såg riktigt så ut i januari. Orsaken är naturligtvis sett ur vårt perspektiv att betänkandet har fått den karaktär det har. Vi tycker alltså att de önskemål som vi har haft i väldigt hög grad har blivit tillgodosedda. Per Gahrton har utförligt recenserat karaktären på betänkandet. Vi tycker helt enkelt att det i allt väsentligt är ett bra betänkande. Vi tycker som sagt att det är glädjande att det har blivit en så bred uppslutning kring det.
Fru talman! Det är bra att Stig Alemyr nu säger att det inte är fråga om förutsättningslösa förhandlingar utan att man har gjort förbehåll: Vi har gjort en bestämd deklaration när det gäller arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och konsumentpolitik. Där skall det inte bli någon försämring. Då är det alltså detta som gäller och inte förutsättningslösa förhandlingar. Men då borde inte heller utskottet ha skrivit det och framfört sådana här motsägelser. Nu har vi fått ett klart besked från Stig Alemyr. Sedan talar Stig Alemyr om samarbete med Västeuropa. Stig Alemyr uttrycker sig mycket slarvigt. Om det bara handlar om samarbete med Västeuropa, Stig Alemyr, då kan vi vara fullständigt överens. Vpk har inte något som helst emot samarbete med Västeuropa såväl som med Östeuropa och världen utanför Europa. Men det är inte detta som vi har reagerat mot, utan mot den anpassning som Sverige nu håller på med gentemot EG. Det är Prot. 1988/89:129 någonting annat än samarbete med Västeuropa, det är underkastelse. Vi 6 juni 1989 kommer att underkasta oss EG:s lagar och bestämmelser, som i många fall är mycket sämre än de som vi själva har, vilket inte minst Per Gahrton har visat på här. Stig Alemyr talar sedan om transnationella företag och säger att anpassning inte sker för deras skull. Jag är inte så säker på det. Den hittills förda politiken gynnar dessa företags internationella ambitioner. Det är dessa som driver på EG-frågan och helst vill ha medlemskap. Det kommer att försvåra för oss att föra en självständig ekonomisk politik. Så säger Stig Alemyr att vi skall slå vakt om det vi har vunnit. Då vill jag fråga: Hur är det med anpassningen på det ekonomiska området — avskaffandet av valutaregleringen, skattepolitiken, regionalpolitiken och räntorna? Det pågår alltså en anpassning och en försämring. Avskaffar man valutaregleringen vet ju var och en, inte minst Stig Alemyr, vad det kommer att få för konsekvenser.
Fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande var det på två punkter som vi från folkpartiet hade reservationer förra året: valutaregleringen och etableringsreglerna för utländska företag. Reservationen om valutaregleringen har nu fallit bort. Kvar står vissa formuleringsskillnader, kanske också värderingsskillnader, när det gäller etableringsfrågan. Vad handlar det egentligen om? Låt mig ta IBM, urtypen för multinationella företag, som exempel — låt vara att det är ett amerikanskt företag. IBM har en enhet i Järfälla utanför Stockholm. IBM producerar skrivare för en stor del av världen och ger sysselsättning för några hundra personer i vårt land. Är det bra att det kan finnas här, eller är det inte bra? Enligt min mening är det bra, inte av omtanke om IBM utan därför att det tillför den svenska ekonomin och de svenska medborgarna mervärde. Min enkla mening är att vi skall behandla företag på likartat sätt, oavsett om ägarna är utländska eller svenska. Det betyder inte att vi inte skall ha regler, utan det betyder att reglerna skall vara detsamma. Nu undrar jag om det bara är de företag som vill komma hit i framtiden som vi skall fortsätta att diskriminera eller också företag som redan finns här? På den här punkten är majoriteten otydlig. Det sägs att för närvarande kan det anses vara nödvändigt med en viss reglering av utländska företags förvärv och utländskt ägande i svenska företag, men utskottet vill inte utesluta att det i framtiden kan bli aktuellt med en ändring av reglerna. Jag skulle vilja fråga Stig Alemyr vad innebörden av det är. Är det möjligt att fortsätta vidmakthålla önskan om att bli delaktig i de fyra friheterna på detta område och samtidigt ha en nationellt avvikande lagstiftning? Innebär inte likabehandlingen, som vi har som princip i förhandlingarna mellan EFTA och EG, att den också på denna punkt måste tillämpas? Vad avses med ”för närvarande nödvändigt”? Jag skulle vilja säga att det nog är klokt att inte gå för långt i sitt försvar för den nuvarande diskriminerande inställningen till utländska företag. Det kan gå som i fråga om valutaregleringen. Jag tror att det vore bra om vi menade allvar med att eftersträva likartade villkor för utländska och svenska företag.
Fru talman! När det gäller den sistnämnda punkten beklagar jag att jag i mitt första anförande inte hann ta upp frågan. Jag vill gärna till Ingemar Eliasson säga att det är möjligt att om vi hade haft ytterligare en vecka på oss hade vi kunnat skriva ihop oss även på den punkten. Jag ser de svårigheter som Ingemar Eliasson påpekar. Men nu har utskottet citerat näringsutskottet, som är specialist på detta område, och valt att inte göra egen bedömning. För min egen personliga del tror jag att det kan bli nödvändigt att i en inte alltför avlägsen framtid ändra det svenska regelsystemet. Jag har i princip samma uppfattning som Ingemar Eliasson, men utrikesutskottet har valt att citera näringsutskottet. Till Per Gahrton vill jag säga att de förtydliganden som utskottet har gjort på vissa punkter är ett resultat av att det har gått ett år sedan förra betänkandet. Tiden har inte stått stilla, utan det har hänt mycket såväl inom EG som i diskussionerna mellan oss och EG. Då för utskottet fram, intill den nuvarande diskussionsnivån, en del punkter. Det kommer vi att göra om ett år igen. Vi försöker följa utvecklingen och göra de för Sverige viktiga preciseringar som kan bli nödvändiga. Jag noterar att miljöpartiet har anmält 13 talare i denna debatt. Om vi alla hade gjort likadant, då hade det varit 100 socialdemokratiska talare och ungefär 250 av riksdagens ledamöter, kanske fler, som gått upp i denna debatt. Det hade varit orimligt. Jag skulle vilja vädja till miljöpartisterna om deras medverkan till ett rimligt genomförande av riksdagens arbete. Det medverkar man inte till om man anmäler nästan hela riksdagsgruppen till en och samma debatt. Till Per Gahrton vill jag också säga att det kan vara svårt med förhandlingarna. Jag är inte säker på att varje bud som Sverige lägger automatiskt accepteras vid förhandlingarna — då är det ju heller inga förhandlingar. Vi får ju göra det bästa av situationen med utgångspunkt i det som lagts fast i betänkandet. Till Pär Granstedt vill jag gärna säga att jag fortfarande inte förstår detta med att förändra EFTA. Är det alldeles säkert att det, om vi vill förbättra villkoren för bilhandeln t.ex. med Förenta staterna, behövs en samverkan med Schweiz? Är det kanske inte bättre att det sker bilaterala förhandlingar mellan Sverige och andra länder? Vad vinner vi på att i det sammanhanget förhandla via EFTA? Bertil Måbrink säger att jag använder felaktiga ord. Vad jag har gjort är att jag har hänvisat till utrikesutskottets betänkande och yrkat bifall till hemställan i detta. Jag använder de formuleringar som finns i betänkandet. Men i hög grad har jag valt att tala om samarbetet. Det är ju trots allt detta som skall leda fram till en samverkan på väsentliga områden.

Fru talman! För det första har Stig Alemyr fullständigt missuppfattat hur miljöpartiet fungerar. Miljöpartiet fungerar inte som vissa stora centralistiska partier. Vi anmäler inte talare till debatter. Gröna riksdagsledamöter anmäler sig själva till de debatter som de anser vara viktiga. Såvitt jag förstår är det deras grundlagsenliga rättighet. Det vore mig främmande att på något sätt tafsa på den rätten. Det här får väl snarare tolkas som ett uttryck för att gröna riksdagsledamöter uppfattar EG-frågan sådan den är, nämligen som en allfråga. De synpunkter som framkommer i utskotten — i varje fall i de flesta av utskotten — är väl värda att framföras. För det andra noterar jag att vi är fullständigt överens på en punkt, nämligen att tiden inte har stått stilla. Jag skriver alltså helt och hållet under på detta. Dessutom har utskottet, i varje fall delvis, fört upp EG betänkandet på en ny diskussionsnivå. Det är alldeles utmärkt. Vi är fullständigt överens. Jag hoppas att detta kommer att fortsätta — och t.o.m. i ännu snabbare takt än som nu är fallet. På den tredje punkten blir jag nästan upprörd. Jag skall dock bespara kammaren denna min upprördhet. Jag avstår således från att visa att jag blir upprörd. Med viss skärpa vill jag ändå framhålla att jag vänder mig emot att utskottets ordförande, efter det att utskottet har tagit ställning till företagsuppköpen, framträder offentligt här och säger att han egentligen inte har samma uppfattning. Han tror att man kunde ha kommit närmare den borgerliga nyliberala låt-gå-linjen, om man hade förhandlat ytterligare något. Med tanke på vad ordföranden i utrikesutskottet tidigare sade om de konstitutionella aspekterna måste jag fråga: Vad är poängen med att säga detta offentligt i debatten här i kammaren? Är det för att regeringen och EG-förhandlarna skall förbereda sig på att Stig Alemyr ett kommande år har förhandlat färdigt med moderaterna och folkpartiet — dvs. att man inrättar sig efter att de sista hindren för utländska företags uppköp av Sverige plockas bort? Jag tycker att det gjorda uttalandet är anmärkningsvärt. Hade det varit ”tekniskt” möjligt, skulle jag faktiskt ha yrkat att utrikesutskottets ordförande tog tillbaka sitt uttalande. Det måste väl ändå vara ordförandens sak att stå för det betänkande som han själv signerat utan att i den första debatt som äger rum och som gäller detta betänkande skapa oklarheter om vad betänkandet egentligen betyder.
Fru talman! Först något om EFTA och samarbetet med andra marknader än EG. Vårt förslag innebär naturligtvis inte att alla våra förhandlingar med andra länder skall ske genom EFTA. EFTA-linjen beträffande samarbetet med EG innebär inte att alla våra förhandlingar med EG eller enskilda medlemsstater i EG skall ske genom EFTA. Vad vi föreslår är helt enkelt att möjligheterna skall prövas att utnyttja EFTA som ett stöd i våra strävanden att få ett närmare samarbete, att undanröja handelshinder osv. också när det gäller andra marknader än EG. Vi tycker nämligen att det är viktigt att visa ett i princip likartat intresse för andra marknader. Vi borde utnyttja EFTA på samma sätt som vi försöker göra i våra EG-relationer.

Vi för vår del håller fast vid skrivningen i det betänkande som vi står bakom.
Fru talman! Bara helt kort. Jag kan hålla med Per Gahrton om att Stig Alemyr gör ytterligare glidningar. Nu säger Stig Alemyr att det handlar om samarbete. Det är ytterligare en viktig markering. Men då är Stig Alemyr och jag inte det minsta oense. Jag trodde att det handlade om någonting annat i den process som pågår när det gäller Sverige och EG. Jag befarar att Stig Alemyr i sin sista replik kommer att beröra vår reservation. Eftersom jag inte har rätt till ytterligare replik måste jag få säga att jag inte har varit tillräckligt uppmärksam på den olyckliga formulering som jag i hettan och brådskan varit med om att godkänna i samband med utskottsbehandlingen. Men jag har ju gjort ett tillrättaläggande. Vi kommer alltså att stödja samtliga miljöpartiets reservationer. Därmed anser jag problemet vara ur världen. Till sist: Vi vet att Stig Alemyr vid något tillfälle inför EG-parlamentariker har sagt att neutraliteten för närvarande hindrar ett svenskt medlemskap. Jag vill fråga Stig Alemyr om han fortfarande kan ställa sig bakom ett sådant yttrande och vad han i så fall menar med det.
Fru talman! Jag ber att få tacka Stig Alemyr för det uttalande som han gjorde om behovet av lika behandling av svenska och utländska företag. Jag tror att det är framsynt och klokt att utgå från att vi måste avstå från diskriminering här i Sverige om vi skall uppnå målet att inte bli diskriminerade inom EG-området. Jag uppfattar uttalandet som en tolkning av Stig Alemyrs och socialdemokraternas åsikt och ståndpunkt i denna fråga och inte som ett konstitutionellt våldförande på utrikesutskottets ställningstagande. Jag vill tillägga att jag hoppas att Stig Alemyrs åsikt är, eller kommer att bli, regeringens.
Fru talman! Jag har icke glidit ifrån utskottets skrivning om företagsförvärv. I betänkandet står det att utskottet utgår från att bestämmelserna kan komma att behöva ändras. Det är vad som har betonats. Vi har inte låst oss för all framtid på den punkten. Även därvidlag får vi se vilka förhandlingskrav som kommer från olika sidor och vad resultatet av förhandlingarna kommer att bli. Jag har inte ifrågasatt miljöpartiets medlemmars grundlagsenliga rätt att delta i debatten; jag diskuterar närmast omdömet. Per Gahrton är upprörd men vill inte visa det. Det tycker jag är synd. Vi har haft några högtidsstunder i kammaren när Per Gahrton har gjort bort sig i sin upprördhet, så jag har ingenting emot att vi får uppleva det en gång till. Men jag vill till Per Gahrton mycket bestämt säga vad jag redan har sagt för en stund sedan: Mitt ställningstagande och min personliga deklaration när det gäller en möjlig ändring framöver av etableringsreglerna är täckt i den reservation i utrikesutskottet där man säger att det-icke är otänkbart att reglerna kommer att behöva ändras. Bertil Måbrink citerar ett uttalande som jag har gjort vid en konferens med parlamentariker från EG-länderna, nämligen att neutralitetspolitiken för närvarande icke möjliggör ett svenskt medlemskap — och det står jag för. Jag — Prot. 1988/89:129 har ingen möjlighet, fru talman, att säga något om hur världen kommer attse 6 juni 1989 ut mot sekelskiftet; jag har ingen aning. Jag vet inte hur länderna deklarerar sin neutralitet osv. Vi har sagt i vårt utlåtande nu, som så många gånger tidigare, att Sverige definierar sin egen neutralitetspolitik och från fall till fall bedömer om neutralitetspolitiken möjliggör eller hindrar en viss lösning. Diskussionerna om detta hade vi, som också har noterats, när vi blev medlemmar i Förenta nationerna, när vi blev medlemmar i Europarådet osv. Det är en kommande generation som får göra de här bedömningarna. Därför står jag alltså för det uttalande jag gjorde inför de gästande EG-parlamentarikerna, att Sveriges neutralitetspolitik för närvarande gör det omöjligt att söka medlemskap i EG.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.